Fru talman! Vi i folkpartiet funderade väldigt mycket, och alla rådgivare sade olika saker. Vi anser att det viktigaste är att forskningen skall bedömas enligt vetenskapliga kriterier. Men detta system är inte givet en gång för alla. Vi är därför mycket nöjda med utskottets skrivning om en utvärdering och att man skall återkomma till detta. Sedan till Lars Gustafssons pik om att vårt förslag till anslagsoch styrsystem inte skulle kunna rymma statliga planer. Nej, det behövs inte i det system som vi i folkpartiet tror på. Men nu har statsmakterna ansvar, och då är det väl ändå rimligt att vi försöker få en uppfattning om hur regeringen tänker nå de mål den sätter upp, gärna med hänsyn tagen till de invändningar som jag tog upp i mitt anförande. Slutligen till frågan om kvinnoforskning. Jag delar helt uppfattningen att vi i utskottet tillsammans gjort ett bra arbete när det gäller satsningen på kvinnoforskningen. Men vi får inte förledas att tro att vi därmed automatiskt har förbättrat kvinnors villkor som forskare. Det är faktiskt en helt annan problematik. Jag tycker att vi kanske glider över det litet för enkelt genom att säga att detta inte tillhör de arbetsområden som riksdagen kan fatta beslut om. Det är möjligt. Men vi kan väl ändå uttrycka en mening och våra förväntningar på fakulteter och institutioner.

Fru talman! Larz Johansson älskar att framställa centern som den verkliga föregångaren när det gäller de mindre och medelstora högskolorna, och han betraktar det som att centern går i spetsen för dessa. Jag skall inte kommentera det särskilt mycket. Men om man läser historien rätt fanns det en bred uppslutning bakom att lägga ut grundläggande utbildning på de mindre högskolorna. Nu till frågan om forskningen. Vi är alla medvetna om att satsningen måste ske successivt, att det tar tid och att det rör sig om betydande resurser. Det är lätt att klä detta i kvalitativa ord som ”stor” och ”mycket” och liknande. Jag har under en tid försökt att precisera satsningen kvantitativt, för att se var man hamnar. Utan att hårdtolka siffror kom jag fram till ungefär följande. De fyra forskningspolitiska propositionerna har sammanlagt, 1982-1990, inneburit reala påslag på ungefär drygt 1 miljard kronor, det kan röra sig om 1,2 eller 1,3 miljarder, beroende på hur man räknar.

Det ger en liten hum om vad det är fråga om. Centern vill ha fyra nya universitet. De skall vara färdiga år 2000. Jag påstår inte att centern vill att de skall vara stora, men det skall ändå vara universitet. Man säger att utbyggnaden skall starta successivt och att högskolorna skall vara universitet år 2000. Gör då tankeexperimentet vad det kommer att kosta i resurser, åtminstone om man skall ha den minsta ambitionsnivå och ligga i nivå med Linköping. Centern kräver alltså inte små resurser under en tioårsperiod. Dessutom säger man att resurserna inte skall tas från något annat universitet. Det är väl bra. Men jag kan inte tänka mig att centern tror att de andra universiteten inte skall ha några påslag alls. Räkna ut vad detta rör sig om och fundera kring vad det är vi skall ta på oss för åtaganden! Då kanske denna diskussion blir litet mera realistisk.

Fru talman! Jag tycker också att det är bra med realism. När Lars Gustafsson nu summerar ett antal forskningspropositioner och säger att det totala påslaget sammantaget är 1,2 miljarder kronor, framstår naturligtvis marknadsföringsåtgärderna i februari när regeringen sade sig lägga på en hel miljard som litet mera tvivelaktiga. Nog har väl mer än 200 milj.kr. kommit ut tidigare? Men vi behöver inte tvista särskilt mycket om detta. Naturligtvis kommer detta att kräva resurser, och naturligtvis handlar det om stora belopp. Men ingen av de högskolor vi talar om startar från scratch. Det pågår redan mycket forskning. Det finns redan professurer med litet olika benämningar, adjungerad osv., vid högskolorna. Jag har inga dagsaktuella siffror. Men budgetåret 1987/88 fanns det t.ex. 13 professurer i Karlstad. Det var adjungerade, extra och associerade professurer. Dessa människor finns där redan, sysslar med forskning och har uppenbarligen vissa resurser. Som Björn Samuelson tidigare sade är det för att få litet styrsel på verksamheten som vi tycker att det är rimligt att vi försöker att åstadkomma en utveckling efter den modell som vi har skisserat. Modellen är sådan att det handlar om en successiv uppbyggnad och att en del av de tillkommande resurser till forskning som vi alldeles säkert kommer att anslå skall användas till detta. Det går säkert att diskutera uppbyggnadstakten. Det är möjligt att vi har varit för optimistiska, och det kommer naturligtvis framtiden att utvisa. Men jag vidhåller att det finns anledning för oss att se framtiden an med en viss tillförsikt. Tonläget förändras successivt. Nu har Lars Gustafsson också sagt att det är möjligt och kanske också lämpligt att denna utveckling kommer till stånd. Jag tycker att det är bra. När det gäller historieskrivningen om de små högskolorna och deras tillkomst, skall jag ingalunda förta socialdemokraternas insatser i det sammanhanget. Men att tala om en bred enighet vid den tidpunkten vore kanske att ta i litet i överkant. Eller hur, Birger Hagård?
Fru talman! I den här propositionen satsas 1 miljard kronor. Jag talade om den summa som gäller utbildningsdepartementets andel, dvs. 635 milj.kr. Detta säger jag för att klara ut vad vi talar om. Tonläget har inte alls förändrats, Larz Johansson. Om Larz Johansson läser mina anföranden från tidigare forskningspolitiska debatter, finner han att jag har sagt precis samma sak. Det har aldrig varit en helig princip att det inte skall finnas fasta forskningsresurser på andra ställen än där de finns nu. Det är en lämplighetsoch resursfråga. Det har hela tiden varit vår linje. Andra har dock velat framställa det som ett slags helig princip. Det är fel. Jag vet att dessa högskolor inte startar från scratch. Jag räknar inte heller Linköpingoch Umeåresurserna från scratch. Skulle det ha varit så, hade det rört sig om ännu större summor. Jag försöker i varje fall använda mig av ett någorlunda likartat räknesätt. Det behövs stora resurser. Jag gjorde denna jämförelse för att jag vill visa hur mycket det behövs. Det gäller inte bara de fyra nya universitet som Larz Johansson har talat om. Till dessa skall läggas de stora universiteten och högskolorna. Inte kan man låta dem fungera i tio år utan att lägga på några reala resurser där heller. Det är också en orimlighet. Det får man tänka på när man skall ha ett perspektiv och panorama på stödet för fackforskningsresurser till nya enheter.

Fru talman! Samtliga partiers företrädare i utbildningsutskottet har uttalat sin tillfredsställelse över att en så jämförelsevis stor andel av forskningssatsningen i dag, 635 av 1000 milj.kr., går till fakulteter och forskningsråd. Jag har all anledning att med glädje notera den breda uppslutning som denna mycket medvetna prioritering från regeringens sida möter i kammaren. Lars Gustafsson har utförligt kommenterat ett antal konkreta frågor som jag saknar anledning att ytterligare ta upp i mitt inlägg. Jag vill i stället begagna det här tillfället att i kammaren ta upp ett resonemang med en principiell inriktning i ett längre perspektiv. Det är viktigt att vi inom ramen för den enighet vilken propositionen i dag omfattas av inte slår oss till ro med det som har åstadkommits. Det finns en risk, och den är påtaglig, att vi i fortsättningen kan komma i en situation där grundforskning och forskarutbildning underdimensioneras. Det är egentligen två skäl som gör att man alltid måste vara inställd på att söka motverka en underdimensionering av grundforskning och forskarutbildning. En medveten vetenskapsoch kulturpolitik måste alltid vara inriktad på att motverka just denna underdimensionering. Men det tas inte alltid fram som argument i en politiskt förenklad debatt. Det är inte fattigdom i samhällsorganen, de ekonomiska resurserna i stort eller snålhet hos politiska företrädare som utgör hotet. Den ena omständigheten som enligt min mening verkar i riktning mot en underdimensionering av grundforskning och forskarutbildning är språkets makt över tanken. Av historiska skäl har vi i Sverige varit till ytterlighet generösa med det mycket positivt värdeladdade ordet forskning. Forskning är ett tjusigt ord. För ett par år sedan noterade jag vad teknologerna tog upp i tidningen Blandaren. Det är två gubbar som står och väntar på buss 54. Den ene säger: ”Varför kommer inte buss 54?” Den andre svarar mycket allvarligt: ”Det behövs mera forskning.” Vi har utredningar, utvecklingsarbete, utprovning av nya modeller, utvärderingar och tillämpade studier. Praktiskt taget varje ordnad reflexion kring yrkespraxis, och oordnade tankar kring yrkespraxis, på det sociala området, byggområdet, energiområdet, i förvaltningar och inom industrin förs in i det mycket expansiva och extensiva forskningsbegreppet. Det är naturligtvis en svaghet. Man får en föreställning att också grundforskning och forskarutbildning alltid har stora resurser till sitt förfogande. Så är inte fallet. Sanningen ligger snarast i motsatta riktningen. Den internationellt orienterade, inifrån styrda verksamheten inom de olika vetenskapsområdena representerar hågot som alla önskar skall finnas, men som ingen samhällssektor eller industribransch utifrån sitt specifika intresse önskar betala för. För detta slag av verksamhet finns bara statlig skattefinansiering, dvs. det som kan mobiliseras inom ramen för en aktiv vetenskapsoch kulturpolitik. Den andra omständigheten som verkar tillbakahållande på grundforskning och forskarutbildning är förhållandena på institutionsnivå. Också i det avseendet representerar Sverige och den svenska modellen något av en ytterlighet. Knappast i något annat land är det praktiska rättesnöret i så hög grad principen om allt under ett tak. Vi har undervisning av studerande för grundexamen, fri fakultetsforskning, forskarutbildning, internationellt konkurrensutsatt grundforskning med stöd av forskningsråd, projekt initierade av sektorsorgan, direkt uppdragsforskning för kommuner, förvaltning och industri samt olika former av uppdragsutbildning. Vi har allt detta inom ramen för våra i runt tal 1 000 universitetsinstitutioner. karassistenter och bortåt 6 000 forskarstuderande är jämsides och parallellt sysselsatta med all denna, delvis väsensskilda, verksamhet. Kravet att praktiskt integrera så skiftande verksamheter följer av ett val som vi en gång har gjort. Vi har i Sverige nästan inga fristående forskningsinstitut. Högskolans arbetsenheter är så inrättade och har en sådan tjänsteorganisation att de skall kunna svara mot hela det moderna samhällets mångskiftande behov av forskning och högre utbildning. Det är mot denna bakgrund man skall förstå principen om full kostnadstäckning för s.k. externfinansierad verksamhet. Det är mot den bakgrunden man måste förstå varför den principen är så viktig att hävda. De projektfinasierade verksamheterna är nu så omfattande, att de från varje enskild institutions samlade synpunkt inte längre är marginella. Det är då inte rimligt att kostnaderna för gemensamma ändamål bara bestrids av statsanslag, som är avsedda för grundläggande utbildning, fri fakultetsforskning och forskarutbildning. Samtliga anslag måste vara med och bära kostnaderna för bibliotek, datacentraler, laboratorieassistenter, telefon och andra former av service. Bara genom att göra så kan man säkerställa att institutioner, fakulteter och universitet blir självmedvetna och styrda inifrån. Problemet på institutionsnivå framstår alltmer sällan som frånvaro av resurser i och och för sig, utan snarast som motsatsen. Institutionerna riskerar att bli älskade till döds av en alltför välvillig omgivning. Det är industriföretag, kommunala förvaltningar och statliga sektorsorgan som är beredda att tillföra medel för olika särskilda verksamheter. Följden blir att den egentliga, den karaktärsbestämmande verksamheten, inte blir en arbetsuppgift för merparten av lärarna. Det är denna ursprungliga, karaktärsbestämmande verksamhet som i realiteten gör universitetet till universitet. Svenskt universitetsväsende kan och bör inte söka fås att fungera enligt någon annan grundmodell. Det är faktiskt bra att flera olika behov kan tillgodoses inom ramen för en och samma organisation; det möjliggör för oss att få en större lärarstab och att skapa större forskarmiljöer än vad som annars vore möjligt. Men man får inte blunda för den uppenbara risken. Det verkar nu som om grundforskningen vore en större verksamhet på varje enskild institution än vad den faktiskt är. Till följd av de många utifrån kommande uppdragen tenderar organisationen att bli styrd utifrån, och man skulle nästan kunna säga att fungera som ett slags hotell i överförd bemärkelse — var och en sköter sitt och ingen tar något ansvar för vad som där i övrigt förekommer. I centrum för ett modernt universitets och en modern högskolas arbetssätt måste därför stå såsom i eldskrift föreställningen om den goda institutionen, där alla goda krafter samverkar och där de kvalitetsnormer som hör samman med grundforskningen får sätta sin prägel på verksamheten i dess helhet. Det är ingenting märkligt och ingenting obegripligt, tvärtom. Det grundforskningen representerar är grundvärderna; öppenhet, internationalism, offentliggörande, ordnad argumentering, en grundläggande inriktning på att ifrågasätta och att inte väja för vad världens och andens mäktige kan ha att invända. Ur det perspektivet har jag aningen svårt att instämma i Claes Roxberghs synpunkt och än mindre förstår jag hans rädsla inför kunskapen. Han säger i talarstolen: Behöver vi verkligen veta allt? Det som i realiteten uttrycks är det som jag här redovisar. Det är det som är folkbildningens och demokratins ideal. Det är det djupaste skälet till att grundforskningen inte får bli underdimensionerad. Blir den det skadas inte bara den, utan all övrig verksamhet som bedrivs inom högskolan. Jag för detta resonemang inte i syfte att på något sätt inteckna åsikter och uppfattningar för det parti som jag tillhör. Tvärtom är jag angelägen att betona att det finns en bred samsyn på detta område. Jag för detta resonemang för att jag tror att det kan vara viktigt att erinra om att det inte räcker med att i olika organ och vid olika beslutstillfällen mekaniskt tillföra pengar. Vi måste också se vilka strukturer vi upprätthåller, och i det perspektivet blir det angeläget att ha denna uppfattning klar. Det handlar alltså ytterst om förutsättningarna för en fortsatt demokratisering och effektivisering av hela vårt samhälle och av vår värld. En successiv omprövning av idéer, vanor och grundläggande föreställningar blir inte möjlig med mindre än att förtroende och tillit hela tiden skapas och återskapas mellan medborgare och yrkesutövare. Inriktningen måste alltså vara ifrågasättandet. I så motto tillkommer det både folkbildning och grundforskning att vara stilbildande. Därigenom blir det möjligt för medborgare och yrkesverksamma att samarbeta och att undan för undan på sakliga grunder ändra uppfattning med bibehållen värdighet och bibehållen integritet. Ytterst kan man, fru talman, säga att 1990 års forskningsproposition i de delar som rör universitetens grundforskningsuppgifter syftar till att möjliggöra både ett omfattande tillvaratagande av kunskaper och erfarenheter och en stark utveckling av vad som i bästa mening kan sägas vara folkbildande uppgifter.

Fru talman! Det var några intressanta aspekter som utbildningsministern lade på forskningspolitiken. Det var ett litet annat perspektiv än det mycket jordnära som hittills har kännetecknat den här debatten, där vi har haft att utgå ifrån reservationer, betänkanden, etc. Jag delar väldigt många av de synpunkter som Bengt Göransson tog upp. Han menar att forskningspolitiken kan komma att underdimensioneras. Det var i och för sig inte fattigdomen eller snålheten som var hotet. Språkets makt över tanken: Vad är forskning, kort och gott? Det leder oss in på, om vi skall konkretisera detta, krav på kvalitet i olika sammanhang. Vi har kunnat se att det brister rätt mycket i kvalitet på sina håll. Det är riktigt att allt inte är forskning som beskrivs som forskning. Vid våra mindre högskolor läggs det ibland fram tvåoch trebetygsuppsatser av gammalt snitt, som helt plötsligt betecknas som något slags mer eller mindre genomgripande forskning. Så är det naturligtvis inte. Det är klart att man kan tillgodose dessa krav på att stärka kvaliteten genom att exempelvis, som vi har föreslagit, återinföra graderade betyg på doktorsavhandlingarna. Det är möjligt att det kan vara en väg att gå i det här sammanhanget. Bengt Göransson kom också helt riktigt in på den goda institutionen. Han var över huvud taget inne på frågan om vetenskapen och forskningen. Jag vill göra en liten reflexion där. Han menar att det finns mycket litet forskning som inte finansieras över budgeten, eller hur han nu uttryckte det. Det finns anledning att i det sammanhanget peka på att Cancerfonden står för 75 90 av cancerforskningen i landet. Det är ändå 135 milj.kr. som den vägen går till behjärtansvärd världsforskning. Bengt Göransson menade att det gällde att stärka grundforskningen inom den goda institutionens ram. Ja, men ger inte det anledning att plocka bort en del av den sektoriella forskningen, att förstärka den på denna institution som inte tillhör de anonyma, som vill blir starkare för att kunna hävda sig mot andra intressen, men som nu inte har chansen att göra det, utan den blir pålagd uppgifter som man kanske skulle önska i stället kunde komma fram spontant? Här skulle det finnas en möjlighet för både regering och riksdag att ta initiativ till att successivt skära ned sektorsforskningens andel och öka institutionernas betydelse i sammanhanget.

Fru talman! Först vill jag klargöra det som kanske var en missuppfattning. Jag anser att grundforskningen måste vara tillräckligt stor. Den får inte bli underdimensionerad. Där delar jag Bengt Göranssons ståndpunkt. Det är den statligt finansierade grundforskningen som skall balansera industriforskningen och den forskning som finansieras från andra håll. Detta är något helt annat än idén om kunskapen. Jag tillät mig att vara skeptisk mot kunskapen och att ifrågasätta om vi egentligen behöver veta allt. Jag tog exemplet med det mänskliga genomet. Behöver vi verkligen ägna alla dessa år åt att kartlägga det mänskliga genomet precis rätt över? Det är ett enormt arbete. Det kostar oerhört mycket pengar. Det kanske räcker att kartlägga en bit här och en bit där. Det kanske räcker för våra syften. När vi får all denna kunskap måste vi också ha klart för oss vad konsekvensen av den kunskapen blir. Hur kommer vi att använda kunskapen? Det är faktiskt någonting som vi måste fundera på. Vad får det för konsekvenser när vi vet precis allting om det mänskliga genomet? Vilka etiska konsekvenser, vilken etisk problematik får vi runt detta? Vi skulle kanske inte ens ha satt i gång projektet att skaffa oss all denna kunskap. Vi måste ägna en tanke åt dessa frågor och inte bara okritiskt samla på oss mer och mer. Vi måste också se vilka konsekvenserna blir när vi biter i kunskapens äpple. Vi kan inte bara lägga detta under huvudkudden eller sopa det under mattan.

Fru talman! I mitt anförande ställde jag en fråga till Bengt Göransson om skolforskningens organisation. Jag tror att det kommer att vara avgörande för voteringsresultatet framöver om vi får information om detta eller inte. I sitt anförande tog Bengt Göransson upp många intressanta aspekter; det kritiska tänkandet, att inte väja, att det måste finnas förtroende och tillit. Dessutom talade han om institutioner som nu håller på att älskas ihjäl av framför allt externa finansiärer. Jag tycker att detta skulle kunna vara en av stamp för en debatt om högskolan, om grundutbildningens och forskningens roll inför 2000-talet. Vi är från vänsterpartiet inte främmande för att pröva också den organisationsstruktur som nu finns. Det finns ingenting som talar emot att vi inför 2000-talet delvis skulle kunna bryta upp den forskningsorganisation som finns i Sverige. Det beror på vilka krav som ställs, vilken utveckling vi får och vilka svar vi måste kunna ge inför 2000-talet. Vi måste kanske ha en del fristående forskningsorganisationer för att möta propåer från nya internationella kontakter inom forskningens verksamhet. Vi måste kanske mycket nogsamt se över och snabbt ta bort onödiga hinder som i dag t.o.m. förhindrar oss att ha ett samarbete med våra nordiska grannländer, då det gäller att bygga upp högskoleutbildning och forskningsverksamhet.

Apolitisk har aldrig vare sig grundforskningen eller tillämpningen av forskningsresultaten någonsin varit.

Fru talman! Redan i mitt inledningsanförande ställde jag några frågor som jag också adresserade till Bengt Göransson. Jag har sedan vid ett par tillfällen upprepat dem till Lars Gustafsson. Men jag har inte fått några svar ännu. Man skulle kunna förledas att tro att det kanske inte finns några svar på dessa frågor. Det vore ju pinsamt. Den ena frågan har ett klart samband med Bengt Göranssons anförande om grundforskningen och grundforskningens framtid. Skall den ha någon framtid måste vi kunna rekrytera många unga människor till forskarutbildningen. För att vi skall kunna göra det måste man bl.a., som det står i propositionen, se till att studerande oavsett bostadsort i landet söker sig till forskarutbildningen. Jag antar att Bengt Göransson också delar den uppfattning som utskottet har gett uttryck för, att det är anmärkningsvärt att så litet görs vid de mindre högskolorna för att rekrytera ungdomar till forskarkarriären. Min fråga är: Vilka åtgärder är Bengt Göransson, som ansvarig i regeringen för den högre utbildningen, beredd att vidta? Den andra frågan, som jag har återkommit till ett antal gånger, handlar om de nya forskningsrådens placering vid fackdepartement. Några har talat om att de är klara motståndare till detta, andra har sagt att de är mycket tveksamma. Jag har ännu inte hört någon säga att vi skulle göra detta för att det är bra. Det måste finnas några bevekelsegrunder för att regeringen har lagt fram detta förslag. Jag skulle vilja veta vad det är som är så bra med att lägga de nya forskningsråden vid socialresp. industridepartementet. De skälen skulle vara mycket bra att få. Om det är så pinsamt även här, att det inte finns några sådana bra skäl, bör naturligtvis kammaren besinna sig innan vi går till beslut och kanske besluta i en annan riktning än som eljest skulle kunna bli fallet. Därför är det viktigt att få svar på dessa frågor.
Fru talman! Jag skulle vilja kommentera det Bengt Göransson sade om klyftan mellan hans kunskapssyn och miljöpartiets. Med det som bakgrund hade det kanske varit värt de extra miljonerna för att få ett sällskap som man är samsynt med. Inte minst skulle det ha betydelse för förtroendet för politikerna inom högskoleoch universitetsvärlden. En fråga till Bengt Göransson: Tycker statsrådet att balansen mellan å ena sidan resurerna för sektorforskningen och å andra sidan rådsoch fakultetsforskningen är återställd genom de åtgärder som föreslås i forskningspropositionen och betänkandet? Om jag hade fått, hade jag som avslutning velat fråga Claes Roxbergh — —

Fru talman! Låt mig inledningsvis ta upp Margitta Edgrens resonemang, som jag måste erkänna att jag blev litet överrumplad av. Då jag på en punkt diskuterar skillnader i kunskapssyn, säger Margitta Edgren: Vore det inte värt några miljoner att få dela uppfattning med folkpartiet? Det finns tillfällen då det är värt några miljoner att dela uppfattning med folkpartiet. Det kan förekomma.

Jag vill upprepa och understryka att regeringen inte är en sådan regering som springer omkring med pengapåsar och försöker köpa sig röststöd. Regeringen råkade ju t.o.m. ut för den kalamiteten i vintras att den tvingades att avgå därför att den inte kunde hantera de politiska frågorna på det sättet. Detta är alltså en principfråga. Angående Claes Roxberghs inlägg vill jag säga att jag tog upp den fråga som ställdes. Är det viktigt att vi behöver veta allt? Nej, Claes Roxbergh, det behöver vi antagligen inte. Problemet är ju att det är vansinnigt svårt att på förhand veta vad av det som man ännu inte vet, som man skulle kunna behöva veta. Om jag skall försöka att positivt tolka det som Claes Roxbergh sade och som miljöpartiet tydligen i detta stycke förespråkar, så är det drömmen om det eviga livet — ett liv som inte bara är evigt utan som dessutom är stillastående. Först definierar man tillvaron i dess allra mest optimala form och sedan skall man med olika instrument se till att ingenting förändras. Man har definierat det absoluta goda och så bestämmer man vad detta goda skall vara. Skillnaden i kunskapssyn är alltså att jag förutsätter att den nyfikna människan plötsligt kommer på något som ingen visste att det fanns, och då upptäcker man att man faktiskt kunde ha glädje av detta och behöva det. Däri ligger en fundamental skillnad och uppenbarligen också i synen på forskningens villkor och förutsättningar. I min inledning använde jag inte tiden till att besvara frågor. Eftersom jag vet att både Larz Johansson och Björn Samuelson har gott minne, förutsatte jag att de skulle komma ihåg sina frågor till dess jag hållit mitt anförande. Jag tar min repliktid i anspråk för att besvara dessa frågor. Hur är det nu med forskningsråden? Varför får de det förslag till departementstillhörighet som de får? Frågan har dramatiserats litet väl onödigt. Man kan se saken på två sätt. Här förutsätter man att vi diskuterar nya forskningsråd som inte har funnits tidigare. I själva verket rör det sig ju om reformerade sektorsorgan. Vid den bedömning som jag och mina regeringskolleger har gjort, har vi utgått ifrån att detta var en förändring av sektorsorgan. Mot denna bakgrund ansåg vi det vara naturligt att låta dem ligga kvar under resp. fackdepartement. Konstigare än så var det inte. Vad tänker då utbildningsministern göra för att förbättra rekryteringen av forskarstuderande från de mindre och medelstora högskolorna? Där vill jag itvå punkter redovisa vad som sker och vad som kommer att ske. De kontakter som jag har haft med både stora, små och medelstora högskolor har övertygat mig om att man nu är på mycket god väg att sluta informella överenskommelser om samarbete när det gäller forskarutbildningen och forskning. Jag tror att vi där i dag har ett psykologiskt genombrott som kommer att ge mycket goda resultat. Därutöver avser regeringen att lägga fram förslag om att göra ändringar i högskoleförordningen så, att de mindre och medelstora högskolorna får en fast representation vid universitetens fakultetsnämnder. Det är alltså ett mycket konkret sätt att knyta samman verksamheten. Också Birger Hagård tog upp frågan om sektorsforskning. Birger Hagård har rätt. Jag var naturligtvis i det stycket alltför generell. Cancerfonden finansierar en grundforskning. Jag tog upp grundforskningsanslagen. Cancerforskningen är väl avgränsad och identifierbar mot bakgrund av den svåra folksjukdom som cancer utgör, och därför är det lättare att generera medel till den. Däremot ter det sig något besvärligare att få motsvarande fonduppbyggnad för historieämnet eller för filosofi. Man kan säga att sektorsforskning alltid är politiskt motiverad. Vi vill ha mer grundforskning, men vi är inte beredda att verka för en minskad sektorsforskning. Där kan jag ändå se en viss skillnad i attityden. Birger Hagård har ganska nära till att ironisera över dålig forskning som, såvitt jag förstår, regelmässigt är sådan som bedrivs i form av sektorsforskning. Det vore skojigt om Birger Hagård kunde ge ett exempel på dålig grundforskning. Det finns kanske sådan också. Trebetygsuppsatserna finns kanske inte bara på sektorerna. Björn Samuelson undrade över skolforskningen och dess förläggning. Jag vill hänvisa till vad som står i propositionen. När man talar om skolforskning får man lätt föreställningen att detta är en forskning som i allt rör skola, pedagogik och utbildning, men så är inte fallet. Den skolforskning som vi talar om, och som föreslås ligga hos skolöverstyrelsen, är i realiteten en sektorsforskning. Det talas bl.a. om läroplansteori, läroplansutveckling, styrning, ledning, utbildningssociologi, frågor om utbildning och arbetsmarknad. Det är alltså en mycket starkt avgränsad del av skolans forskningsområde. Den i särsklass största delen av den pedagogiska forskningen ligger inte alls hos skolöverstyrelsen. Det är en fakultetsforskning och inom samhällsvetenskapliga fakulteten är den pedagogiska forskningen det största ämnet, 20-25 professurer. Även den mycket omfattande forskning som bedrivs inom ramen för det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets anslag är en fakultetsforskning. Den del som ligger under skolöverstyrelsen är alltså en liten, mycket specialiserad sektorsforskning. Fru talman! Därmed har jag nog besvarat de frågor som riktades till mig i replikerna.

Fru talman! Först vill jag göra klart att miljöpartiet inte anser att staten skall styra forskningen. Det är fullständigt självklart att vi skall ha en fri och obunden grundforskning i det här landet. När det gäller kunskaper tror vi naturligtvis inte på något slags stationärt tillstånd som Bengt Göransson ville ge intryck av. Tvärtom, vi är mycket medvetna om att vi har ett dynamiskt tillstånd och att saker och ting förändras. Kunskapen är mycket viktig i det här sammanhanget. Den är inte alls oskyldig och någonting som man skaffar sig och ställer undan i ett skåp utan att den för med sig några konsekvenser. Jag vill göra en historisk tillbakablick. I slutet av 30-talet upptäckte man möjligheten att klyva atomer. De forskare som arbetade med detta hade helt klart sig vilka konsekvenser det innebar. Det stod fullständigt klart att de energimängder som skulle frigöras vid klyvningen skulle kunna användas för att konstruera en bomb. Men i den situationen valde forskarna att gå vidare. Sedan fick vi bomben och den får vi dras med. Jag menar att dessa forskare borde ha haft skyldigheter. Därmed inte sagt att det skulle vara fråga om ett statligt dekret, men vi måste faktiskt kosta på oss möjligheten att fundera över vilka konsekvenser våra kunskaper har. Bengt Göransson, vilka konsekvenser kommer det att bli om vi om tio år vet allting om det mänskliga genomet? Vilka möjligheter kommer det att ge för politiker? Hur kommer vi i denna riksdag att uttnyttja dessa möjligheter? Det öppnar sig mycket obehagliga möjligheter och konsekvenser, som jag faktiskt tycker att vi skall ta oss en funderare över. Det gäller även forskarna som arbetar med dessa frågor. Däremot får man naturligtvis inte lösa det så att staten går in och direkt styr den här forskningen, utan vi måste se till att man blir medveten om konsekvenserna. Jag skulle vilja göra ytterligare en åtskillnad, nämligen mellan tillämpad forskning och grundforskning. Jag menar att grundforskningen i allt väsentligt måste vara fri och obunden. När det däremot gäller den tillämpade forskningen, den statliga forskningen, måste samhället och staten ha ett visst inflytande över hur pengarna används och göra prioriteringar. Det görs redan i dag. Vi vill ha litet andra prioriteringar. Det är detta som skiljer oss från majoriteten.
Fru talman! Sällan får man väl farhågor i reservationer så snabbt bekräftade som t.o.m. före riksdagsbeslutet. På mina upprepade frågor om de nya forskningsrådens departementstillhörighet säger Bengt Göransson att man inte skall dramatisera detta, eftersom det inte är några forskningsråd utan reformerade sektorsorgan. Det är precis den kritik som vi har riktat mot förslaget. Vi har sagt att om man beter sig på det här sättet så tillskapar man stora sektorsorgan i stället för forskningsråd. Det bekräftar nu Bengt Göransson. Jag ser med en viss spänning fram emot det anförande som Odd Engström så småningom kommer att hålla här. Det skall bli intressant att se om han delar uppfattningen. I så fall är det verkligen allvarligt.
Fru talman! Det är inte alls på det sättet, Bengt Göransson, att sektorsforskningen behöver vara dålig. Det finns bra sektorsforskning, och det finns dålig sektorsforskning. Det finns annan forskning som är bra, och det finns annan forskning som är dålig. Det är inte detta som är intressant i sammanhanget. Det intressanta är att — för att litet grand använda Bengt Göranssons egna ord — värna om tankens frihet, grundforskningens frihet, en kritisk forskning, en forskning som också kan skapa alternativ och en forskning som inte är samhällsstyrd. Problemet med sektorsforskningen är att den är politiskt styrd eller politiskt motiverad. Vi behöver sådan forskning också, men den är nu större till omfånget än annan forskning. Balansen behöver återställas. Det kan bara ske, såvitt jag förstår, genom att man pumpar in ordentliga resurser till den andra typen av forskning eller genom att man skär i sektorsforskningen och flyttar över medlen direkt till universitet och högskolor. Det är den vägen som vi har velat förorda i betydligt större omfattning än regeringen hittills har gett uttryck för.

Fru talman! Larz Johansson — vars förmåga att i talarstolen visa prov på entusiastisk indignation jag alltid har beundrat — tar upp mitt resonemang om de nya forskningsråden och säger att det var avslöjande och att det bara skall bli sektorsorgan. Nej, det skall det inte alls. Jag sade att man kan betrakta detta som helt nya forskningsråd kommande utifrån eller från ovan som totala innovationer eller också kan man se dem som reformerade sektorsorgan där man har tagit ifrån sektorsorganet det som gör dem till ganska svaga institutioner. Departementshemvistet utgör inte den avgörande reformen, om nu någon trodde det. Det tycker jag vore att ha ett byrådirektörsperspektiv på tillvaron, vilket jag tycker vore synd i denna debatt. Det avgörande är att man för dessa råd skall uppställa kravet att vetenskapliga kriterier skall gälla och att forskare skall vara i majoritet, dvs. att man inför forskningsrådsprincipen för organen. I det avseendet har jag sett som överkomligt att acceptera att forskningsråden även i fortsättningen departementsvis kan höra hemma i annat departement än utbildningsdepartementet. Låt mig sedan vända mig till Claes Roxbergh, eftersom det resonemang som han för är mycket intressant och mycket viktigt. Nu fick vi ytterligare en precisering av detta som för mig är överraskande, men viktig att notera. Kunskapen är inte oskyldig, säger Claes Roxbergh. Han menar därmed uppenbarligen att kunskapen i sig utgör faran. När man definierar demokratin utgår man, tror jag, många gånger enbart från den enskilda människan såsom ett föremål för Sifo-institutets undersökningar. I ett demokratiskt samhälle bör man i stället vara angelägen om att hävda den enskildes ansvar och se människan som en handlande, tänkande och ansvarsfull varelse. Då måste hon i varje ögonblick ha både beredskap och skyldighet att pröva kunskapen och att pröva hur man använder kunskapen. Kunskapen i sig kan väl inte bära någon skuld. Jag förstår nu bättre den gruppmotion från miljöpartiet som lämnades in i vintras under den allmänna motionstiden, där det kategoriskt slogs fast att på forskningens område har tiden kommit att besinna och ompröva det fria bruket av forskningsresultat. Det är en rätt oerhörd motion som passerade ganska obemärkt under den allmänna motionstiden. Miljöpartiet säger där att tillämpad forskning endast bör stödjas om projektets mål är att förbättra mänsklighetens grundläggande behov eller vår miljö. Därmed knäsätts en princip om den totala styrningen, där det från början skall läggas fast regler för vad man får forska om, var man får vara nyfiken och i vilken korridor man får gå in och leta efter kunskap. Det samhället kan jag se som möjligt. Därför valde jag beskrivningen, Claes Roxbergh. Jag ser det bara som möjligt i ett samhälle som är oföränderligt och stillastående. Ett samhälle som utvecklas blir, om man har den synen på kunskapen, präglat av krafter som saknar inflytande och kontroll utifrån. Det blir i hög grad ett auktoritärt samhälle. Ett sådant samhälle vill i varje fall inte jag leva i eller medverka till att andra kommer att leva i.

Fru talman! Min röst är kvävd mer av förkylning än av rörelse över det ämne vi skall tala om i dag. Så här när det är skolavslutningsdags skulle jag ändå, såsom en som inte har privilegiet att nu sitta i utbildningsutskottet, vilja säga att utskottet har gjort ett mycket förnämligt arbete. Jag har haft tillfälle att gå igenom det ganska grundligt, och jag vill säga att utskottets ordförande Lars Gustafsson har all heder av detta betänkande. Jag vill, fru talman, egentligen bara knyta några reflektioner till ett bifall som utskottet ger till en fempartimotion om professurer som gäller konstnärligt utvecklingsarbete. Det är nämligen enligt min mening något av ett genombrott för en syn på det konstnärliga utvecklingsarbetet såsom likställt med den forskning som sedan länge är etablerad inom högskolesektorn i övrigt.

Detta är en sektor som har varit försummad. Den har framför allt varit försummad på det sättet att man inte har kunnat acceptera tanken att det konstnärliga utvecklingsarbetet också kräver resurser av det slag som finns inbyggt i systemet med professurer. Jag vill med välbehag citera vad utskottet skriver: ”Sverige har på berörda konstnärliga områden förpliktande traditioner och en stark internationell position. Ett inrättande av de av motionärerna föreslagna professurerna skulle ge en välmotiverad stimulans åt de konstnärer, som vill ägna sig åt utvecklingsarbete på högskolenivå.” Detta är, fru talman, något av ett genombrott inom denna sektor. Jag vill tacka utskottet, och jag tycker att det finns anledning att ge beröm. Sanningen skall fram, även om den är behaglig för utbildningsutskottet!

Fru talman! Jag kan försäkra Marianne Andersson i Vårgårda att det inte var av något slags känslighet vi tillstyrkte dessa förslag, utan att det kom sig av genuint intresse. Mitt yttrande från talarstolen i mitt huvudanförande var bara betingat av att denna fråga råkade komma sist bland de teman som jag tog upp. Jag vill väldigt klart tala om att frågan inte kom sist av något slags sidvördnad för just detta ämne, utan det var bara tågordningen i propositionen och i betänkandet som låg bakom. Marianne Andersson har ju själv varit med vid behandlingen av denna fråga i utskottet, så hon borde själv kunna intyga att det inte var fråga om något slags känslighet utan att det fanns ett intresse för frågan.

Fru talman! Flera talare har varit inne på kvinnoforskningen, och det är också vad jag skall koncentrera mig på. I dag är nämligen en viktig dag i kvinnors forskningshistoria. Det forskningspolitiska beslut Sveriges riksdag nu kommer att fatta innebär att man erkänner betydelsen av den kvinnooch jämställdhetsforskning som vuxit fram under senare år med en kompetensuppbyggnad inom många områden: antropologi, ekonomisk historia, historia, juridik, litteraturvetenskap, medicin, musikhistoria m.m. Det innebär också ett erkännande av kvinnor som forskare och värdet av den satsning som skett under senare år på en forskningsorganisation med särskilda centra och fora för kvinnoforskning. Det beslut vi nu är på väg att fatta innebär att kvinnoforskningen erhåller ytterligare resurser utöver dem som regeringen föreslagit i den forskningspolitiska propositionen. Beslutet visar också att riksdagen inte är så maktlös som en del vill hävda, utan att den har den yttersta, politiska beslutsmakten. Dagens beslut innebär nämligen en väsentlig ändring av regeringens förslag. Beslutet visar också vad som går att åstadkomma över partigränserna. Dagens beslut om kvinnoforskning bygger dels på flera motioner från enskilda partier, dels på en sexpartimotion, undertecknad av 47 kvinnliga riksdagsle damöter från de sex riksdagspartierna, där företrädare för varje parti på ett konstruktivt sätt har bidragit till skrivningarna i motionen. På Island har man ett kvinnoparti. Det finns ett spirande kvinnoparti också i Sverige. Själv tycker jag, efter erfarenheten från arbetet med kvinnoforskningsmotionen och också arbete i andra sammanhang, att det inte behövs något kvinnoparti. Vi kan samarbeta över partigränserna i en rad för kvinnor väsentliga frågor samtidigt som var och en bibehåller sin egen partipolitiska profil. Detta var ett lagarbete, och därför kan ingen stå här och tacka någon annan för värdefulla insatser. Jag vill bara för egen del säga att den här framgången gav mersmak. Den visar vad kvinnor kan göra tillsammans för att åstadkomma en bättre tingens ordning. Jag hoppas att samhället på sikt kommer att bli så jämställt att kvinnor inte skall behöva påminna om sina behov för att bli uppmärksammade.

Fru talman! I den motion som vi moderater har väckt i samband med årets forskningsproposition slår vi fast att den fria forskningen är en av hörnstenarna i vårt samhälle. Utan en fungerande forskning är risken uppenbar att Sverige fortsätter att halka efter i den internationella utvecklingen. Men det är också viktigt att denna forskning, så långt det är möjligt, står fri och obunden inte minst från politisk styrning. Den sektorsfinansierade forskningen, som i icke oväsentlig utsträckning är liktydig med politiskt eller på annat sätt styrd forskning, uppgår i dag vid fakulteterna till ca 3,5 miljarder kronor. Detta gör att de olika sektorsorganen utgör väldigt starka aktörer inom den offentligt finansierade forskningen. Det är mot den bakgrunden som vi moderater har föreslagit att sektorsorganens roll bör tonas ned för att möjliggöra en förstärkning av fakulteter och forskningsråd. Vi menar därför att 30 90 av sektorsforskningsmedlen bör överföras på detta sätt. Därmed skulle, i större utsträckning än vad som nu är fallet, beslut om forskningens inriktning kunna fattas efter inomvetenskapliga kriterier. Detta vore av utomordentligt stor betydelse. Inom socialpolitikens område förslår regeringen att ett nytt socialvetenskapligt forskningsråd skall inrättas. Som en konsekvens av detta föreslår också regeringen att delegationen för social forskning och delegationen för invandrarforskning skall upphöra. Detta anser vi moderater vara positivt. Vi har länge framfört att denna forskning skulle må bättre av att inordnas i den reguljära rådsverksamheten. När regeringen nu föreslår en sådan förändring är detta därför ett steg i rätt riktning. Men vi har ändå svårt att se något behov av att inrätta ett särskilt socialvetenskapligt forskningsråd. För den verksamhet som det här gäller finns den vetenskapliga kompetensen väl representerad både i det humanistisk-samhällsvetenskapliga och i det medicinska forskningsrådet. Vi föreslår därför att regeringens förslag i denna del avslås. Ett socialvetenskapligt forskningsråd kommer att vara placerat under ett fackdepartement. Detta är också olyckligt. Därför föreslår vi, att om ett sådant råd ändå införs, så skall det departement som har huvudansvaret både för grundutbildning och forskning självfallet ha ansvaret också för denna verksamhet. Ur två synvinklar ser vi moderater dagens betänkande som en klar framgång. Det gäller det beslut som nu fattas beträffande nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande, NUU. Denna nämnd har till uppgift att för statens del i vissa fall granska och godkänna förslag till byggnadsarbeten och anskaffande av utrustning vid kommunala undervisningssjukhus. Kritiken har många gånger varit hård, och i moderata motioner har vi under flera år framfört krav på att nämnden skall läggas ner. Därför är det utomordentligt positivt att instruktionen för denna nämnd kommer att upphävas fr.o.m.den 1 juli i år. Beslutet om ökade forskningsresurser angående amalgam och andra dentalmaterial anser vi också vara glädjande. Även här har vi länge talat för det betydelsefulla i att satsa på sådan forskning. Utskottet uttrycker sin tillfredställelse över att regeringen under anslaget till medicinska forskningsrådsnämnden beräknat 3 milj.kr. för detta ändamål. Och utskottet utgår ifrån att anslag av åtminstone denna storlek kommer att beviljas även i fortsättningen, så att det tvärsektoriella forskningsprogram som socialstyrelsen tagit fram kan genomföras. Det är positivt att det nu visat sig möjligt att få regeringen att röra sig i denna riktning. Utskottet tar också ett eget initiativ beträffande det internationella s.k. HUGO-projektet. Målsättningen för detta är att kartlägga den mänskliga arvsmassan. I förlängningen av denna grundforskning räknar man med att kunna identifiera de gener som ger upphov till människans ärftliga sjukdomar. Utskottet konstaterar att det är av stor betydelse att Sverige deltar i detta projekt om vi skall ha någon möjlighet att kunna påverka forskningens inriktning. Jag vill nämna tre viktiga forskningsområden som vi moderater anser bör ha stor prioritet. Och vi har i detta sammanhang tre reservationer tillsammans med andra partier. Det första gäller forskningen om alkoholmissbrukets familjesociala konsekvenser. Drogmissbruk är tveklöst ett av vår tids största sociala problem. Under flera år har missbruket ökat. Som en följd av detta har också kravet på resoluta motåtgärder vuxit i styrka. Minst 40 96 av alla platser inom den psykiatriska vården och 20 96 inom akutsjukvården beräknas upptas av patienter med drogberoende sjukdomar. Forskare anser att tre av fyra våldsbrott på något sätt kan härledas till just drogmissbruk. Men inte heller på denna punkt vet vi säkert något. Men det är familjerna som får ta de största smällarna. Det finns minst 300 000 missbrukare i Sverige. Runt dessa lever en miljon människor — hustrur, män, barn, syskon — för vilka allt tal om social välfärd närmast är ett hån. Det är alltid barnen som är mest utsatta i missbrukarhemmen. Mer än 100 000 barn lever i sådana missbrukarhem, och deras situation har försämrats i samma takt som antalet alkoholskadade kvinnor har ökat. Därför är det så viktigt att komma till rätta med alkoholmissbrukets familjesociala konsekvenser. Detta har vi, tillsammans med centern och folkpartiet, utvecklat i reservation 4. I reservation 7 ställer vi upp bakom en motion av folkpartiet. Den gäller forskningen om läkemedelsberoende — ett förmodligen växande problem, som vi inte blivit medvetna om förrän på senare år. Läkemedelsutredningen har pekat på behovet av forskningsinsatser kring läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende. Ett problem som börjat uppmärksammas alltmer gäller det s.k. lågdosberoendet. Inte minst vid S:t Görans sjukhus här i Stockholm har man gjort stora insatser när det gäller människor som fastnat i denna fälla. Man försöker hjälpa dessa människor med en långsam successiv nedtrappning. Många har från början fått lugnande medel, avsett att användas i några veckor eller kanske i en månad, men har sedan blivit beroende i många år. Det är värt att satsa forskningspengar på detta. I reservation 11 vill vi också satsa på ett tredje prioriterat område. Det gäller forskningen om demenssjukdomar. Det är särskilt viktigt med forskning kring orsakerna till demens och andra åldersrelaterade sjukdomar men också beträffande möjligheterna till behandling. Detta är viktigt både därför att ett ökat antal människor kommer att uppleva en hög ålder, men också på grund av de särskilda problem som drabbar just de demenssjuka och deras familjer. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 fogad till betänkandet.

Herr talman! Läkemedelsberoende har utvecklats till ett allvarligt hälsoproblem i vårt land. Problemet är så stort och välkänt att vi knappast behöver ödsla ord på att beskriva det närmare i dagens debatt. I en folkpartimotion lyfter vi fram en lång rad åtgärder mot läkemedelsberoende. I dag handlar det om behovet av mera forskning på det här området. Om problemet skall kunna angripas på bästa sätt måste man stå på en sta bil grund kunskapsmässigt. I 1983 års läkemedelsutredning löper som en röd tråd budskapet att mera kunskap och mera forskning behövs. Men fortfarande är det en mycket liten del av medlen för missbruksforskning som berör läkemedelsberoende. Reservation 7 handlar om att den här forskningen bör lyftas fram i de olika forskningsråden och att detta bör ges regeringen till känna. Reservationen stöds av hela oppositionen utom av vänsterpartiet. Jag har inte varit med vid behandlingen av detta ärende i utskottet, och jag vet inte hur diskussionerna fördes, men jag blev mycket förvånad när jag upptäckte att just det partiet i just den här frågan valt att stödja regeringspartiets mer återhållsamma linje. Utskottet har ju gång på gång uttalat att åtgärder måste vidtas mot läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende. Läkemedelsutredningens slutbetänkande lades fram redan 1987, men hittills har ingen reaktion märkts från regeringen. Utskottets majoritet, bestående av socialdemokraterna och vänsterpartiet, har valt att bara uttala en from förhoppning om att regeringen nog trots allt så småningom kommer att lägga fram en proposition med anledning av 1983 års läkemedelsutredning och att något tillkännagivande därför inte behövs. Vänsterpartiet har väckt en riktigt bra motion om åtgärder mot läkemedelsberoende, det finns en betydande samsyn i folkpartioch vänsterpartimotionerna. Vänsterpartiet påpekar i en motion med Gudrun Schyman som första namn bl.a. hur bristfällig kunskapen är, och vänsterpartiet presenterar ett åtgärdsprogram där forskningen är en av huvudpunkterna. I motionen sägs bl.a. att det behövs forskning som belyser hjälpbehovet, beroendets medicinska och psykologiska särdrag, behov och effekter av olika behandlingsmetoder och att säkrare och mer nyanserade kriterier för dosering skall utvecklas. Den motionen kommer att behandlas av utskottet när läkemedelsberoende mera generellt skall behandlas vid senare tillfälle. Tycker ni i vänsterpartiet verkligen att regeringens senfärdighet är så pass acceptabel att ni nu väljer att stödja socialdemokraterna i stället för oppositionen? Nu har ju ni i vänsterpartiet, genom att stödja reservation 7, chans att driva en fråga, som ni tidigare har kämpat för, ett steg framåt. På det sättet kan ni visa att det ni skriver i er motion inte bara är tomma ord. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7. Reservation 19 handlar om ett annat angeläget och mycket eftersatt område, nämligen forskningen om barns levnadsförhållanden. Jag skall nämna bara något exempel. Det är dubbelt så vanligt att barn skadas på grund av olycksfall i skolan som att vuxna skadas på jobbet. Ofta är det våldshandlingar som ligger bakom de s.k. olycksfallen i skolan. Vi vet att många barn är sjuka på grund av dålig ventilation, mögel, stress och buller. Nyligen kunde vi läsa i tidningarna om det första kända dödsfallet på grund av försurning. Det var ett spädbarn som hade dött i vårt land på grund av olämpligt vatten. Det finns mycket som tyder på att yngre människor är känsligare för t.ex. miljögifter än äldre, att barn reagerar snabbare på förändringar i samhället och att gränsvärden för barn borde ligga lägre än för vuxna. Ett forskningsinstitut, arbetsmiljöinstitutet, med 340 anställda, varav ett fyrtiotal professorer och laboratorer, försöker ta reda på vilka miljöfaktorer som är farliga för vuxna. Men när det gäller barn och deras fysiska miljö finns det ingen liknande forskning. Andra angelägna områden för forskning är flyktingbarnens behov och de socialt mest utsatta barnens situation, t.ex. barn i missbruksmiljö och barn som utsätts för sexuell förnedring. Vad blir t.ex. effekten när barn rycks upp med rötterna och placeras i en främmande miljö, apropå ett upprörande fall av tvångsförflyttning av en tolvåring, som vi hörde talas om i Morgonekot i dag? Behovet är stort av ett centrum som samlar kunskap om barn, som tar initiativ till och samordnar forskningen och som sprider kunskap om forskningsrön till de berörda. Det behöver utredas var ett sådant centrum skall ligga, hur det skall organiseras och vilka resurser som är rimliga. Verksamheten skulle t.ex. kunna byggas upp i anslutning till temaforskningen i Linköping, men det finns också andra modeller som bör prövas. Det är bl.a. viktigt att det tillförs en mycket gedigen kompetens i social-pediatrik till forskningen om barn. Det borde därför vara självklart med en professur med den inriktningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 19 som handlar om behovet av ett forskningscentrum för barnfrågor. I betänkandet finns det ett par reservationer som handlar om forskning om demenssjukdomar. Det är centern och moderaterna som uttalar sig om behovet av ökad forskning. Centern har i en separat reservation anfört att man vill satsa 1 milj.kr. utöver den miljon som regeringen har föreslagit till denna forskning. Satsningar på demensvården har haft och har fortfarande en framskjuten plats i folkpartiets kamp för det glömda Sverige. På folkpartiets förslag beslöt riksdagen i höstas att hos regeringen begära en ökning av anslaget för forskning om demenssjukdomar. Men det blev bara 1 milj.kr. Att vi i folkpartiet inte stöder reservationerna i det här betänkandet beror på att vi vill gå längre än reservanterna. Folkpartiet har föreslagit att anslagen till demensforskningen ökas till 10 milj.kr., dvs. 9 milj.kr. mer än regeringen föreslår. De som vill ha en rejäl satsning på demensforskningen kan alltså stödja den reservation som har fogats till utbildningsutskottets betänkande. Det är reservation 121. Där föreslår vi i folkpartiet 10 milj.kr. till medicinska forskningsrådet för demensforskning. Det finns ungefär 100 000 dementa i landet i dag, och det blir fler på grund av befolkningsutvecklingen. I höstas hade vi en mycket värdefull hearing om demens i utskottet, och då framgick det klart att en tvärvetenskaplig forskning kring demenssjukdomarna är bland det viktigaste att satsa på just nu. Herr talman! Jag yrkar som sagt bifall till reservationerna 7 och 19. Folkpartiet ställer sig naturligtvis även bakom övriga reservationer som vi har stött i utskottet. Men för att få en snabbare hantering i kammaren har jag valt att yrka bifall till bara två reservationer.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande ta upp några frågor som behandlas i detta betänkande och som vi i centerpartiet har motionerat om. Vi har även följt upp dessa motioner i reservationer. Forskningen rörande äldre och deras sjukdomar har varit helt otillräcklig. Omhändertagande och behandling har därför ofta skett utan att man har känt till nödvändiga fakta. Framför allt gäller detta demenssjukdomar. Demens definieras som ett långvarigt tillstånd där människor får störningar av minnesfunktion och orienteringsförmåga, språklig förmåga, vilja, omdöme och praktisk förmåga. Handikappen kommer inte plötsligt utan successivt, många gånger under en lång följd av år. Demenssjukdomarna drabbar inte bara den som blir sjuk utan i hög grad även dennes familj. Vid en undersökning av patienter med demenssjukdomar fann man att 45 Jo hade Alzheimers sjukdom och att 20 26 hade drabbats av infarkter och blödningar i hjärnvävnaden. Övriga demensformer var sådana som tidigare hade varit okända. Demenssjukdomar kan uppträda i relativt låg ålder, ibland t.o.m. i 40-årsåldern. Frekevensen ökar med stigande ålder, och det beräknas att omkring 20 20 i åldrarna över 80 år är drabbade. Eftersom vi vet att antalet personer i den äldsta åldersgruppen kommer att öka kraftigt, måste vi utgå från att demenssjukdomarna blir mycket vanligare. Därför är det angeläget att intensifiera forskningen kring demens, eftersom det redan nu finns möjligheter att både förebygga och behandla vissa demenssjukdomar framgångsrikt. Det finns också mycket att göra när det gäller forskning inom handikappområdet. Om man skall kunna nå målet om alla människors rätt att leva i en social gemenskap under så likvärdiga förhållanden som möjligt behövs både medicinsk och teknisk forskning. Resultatet måste bli en större valfrihet för den handikappade. Därför är det av stor betydelse att forskarna håller en nära kontakt med de enskilda handikappade och deras organisationer. Handikappade lever inte på samma villkor som andra, det visar sig bl.a. i att de har sämre möjligheter att få egna bostäder, arbete, att delta i utbildning och fritidsaktiviteter och i att utnyttja olika kommunikationsmedel. Enligt vår uppfattning bör därför tvärvetenskapliga projekt stödjas och resultaten komma de handikappade till del. Alkoholmissbruket måste angripas på bred front. I första hand måste det vara fråga om ett förebyggande arbete som spänner över hela samhällsfältet. Alkohol är en av de viktigaste orsakerna bakom sjukdomar och för tidig död. Till det kommer det personliga lidande som missbruket innebär. Alkoholmissbruket är ett av våra största samhällsproblem. Alkoholen är direkt orsak till många sjukdomar och bidrar därför till en stor belastning för sjukvården. Minst 300 000 svenskar har så pass hög alkoholkonsumtion att det påverkar deras arbete, hälsa och inte minst familjeliv. Minst 6 000 dödsfall per år har ett samband med alkohol. En utredning har visat att yngre alkoholmissbrukande män och kvinnor löper stor risk att dö i förtid. Kvinnors ökade alkoholkonsumtion leder till att allt fler kvinnor också tillhör gruppen missbrukare. Var fjärde alkoholist är en kvinna. Alkohol och brottslighet är nära förknippade med varandra. Vid våldsbrott och rån, våldtäkt, överfall och misshandel är våldsverkare alkoholpåverkade i mellan 80 260 och 90 96 av fallen. Därför är det nödvändigt att en kraftfull satsning på forskning görs också på missbruksområdet. Forskning om miljöfaktorernas betydelse för uppkomsten av alkoholproblem är särskilt angelägen. När det gäller våldet på gator och torg har man nu insett att samhället utan stöd från hemmen och föräldrarna står sig ganska slätt. På samma sätt är det när det gäller alkoholen. Utan föräldrarnas ansvar fattas en avgörande länk i den kedja av åtgärder som måste till för att länka utvecklingen rätt. Vad stat, kommun, skola, polis, sociala myndigheter, ja, hela hierarkin av institutioner egentligen gör är att man vädjar till hem, familj och föräldrar. Man åberopar en medborgerlig plikt och en medmänsklig insats. Den tiden är förbi då föräldrarnas roll förminskades och den sociala uppfostran i mycket skulle övertas av institutioner och då föräldrarnas roll som just föräldrar reducerades. Men många av de barn och ungdomar som råkar illa ut kommer från missbrukarhem och kan inte alltid få det stöd som de skulle behöva i sina hem och av sina föräldrar. Läkare, socialarbetare och poliser har i många sammanhang omvittnat att det är dåligt beställt med välfärden bland missbrukarna och deras anhöriga. Barnens och ungdomarnas situation i missbrukarhemmen har ytterligare försämrats under de senaste åren i takt med att antalet kvinnor som missbrukar alkohol har ökat. Från centerns sida har vi i många år begärt en kartläggning av och forskning om alkoholmissbrukets sociala och ekonomiska skadeverkningar för missbrukarnas familjer och omgivning för att få ett bättre underlag för samhällets åtgärder. Mycket kompetenta forskare inom barnmedicin och barnpsykiatri har utarbetat projektplaner för genomförandet av en sådan kartläggning. Det är angeläget att reservationen om detta i dag får kammarens stöd. Förutom de frågor som jag nu tagit upp har vi en reservation från centern där vi pekar på vikten av att man bibehåller invandrarforskningens tvärsektoriella roll även efter det att invandrarforskningen förts över till det nya socialvetenskapliga forskningsrådet. Vi reserverar oss också för en höjning av anslaget till aidsforskning. Vi hälsar med tillfredsställelse den satsning som nu görs på forskning om amalgam. Också i den frågan har vi motionerat i åratal. Herr talman! Med tanke på kammarens arbetssituation nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 4, 11 och 13.

Herr talman! I mitt inledningsanförande i debatten om utbildningsutskottets betänkande betecknade jag försvarsforskningen som en hybrid i forskningssammanhang. Om den forskningen är en hybrid är väl kanske det socialvetenskapliga forskningsrådet, som nu föreslås inrättas under socialdepartementet, en transistorhybrid. Om man studerar de förslag och motioner som har lagts fram med anledning av den forskningspolitiska propositionen på socialpolitikens område och de reservationer som har fogats till betänkandet framkommer det klart och tydligt att det handlar om verksamheter som mycket väl skulle kunna utföras inom dels humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, dels medicinska forskningsrådet. Därför tycker vi inte att det behöver inrättas ett särskilt socialvetenskapligt forskningsråd. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer där Gudrun Schyman finns med. Sedan måste jag något kommentera Ingrid Ronne-Björkqvists anförande om läkemedelsberoende och forskningen kring detta. Det är faktiskt inte så att vi väljer en senfärdig linje. Vad vi försöker att göra är att se forskningen i sitt sammanhang. Vårt tal om humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och medicinsk forskning är ett stöd för en sambandssyn. Ingrid Ronne Björkqvist vet med den erfarenhet hon har från den akademiska världen att det här med senfärdigheten påverkar man inte genom ett tillkännagivande till regeringen, än mindre om den i sin tur skall påverka ett socialvetenskapligt forskningsråd som ännu inte är satt i sjön. Så när det gäller denna del av den samhällsvetenskapliga forskningen kan man gott vänta tills propositionen om läkemedelsfrågorna är framtagen. När den behandlas förväntar vi oss från vänsterpartiets sida naturligtvis total uppslutning och stöd också från Ingrid Ronne-Björkqvist.

Herr talman! Det som jag tycker var tecken på att man har accepterat senfärdigheten är att det inte har lagts fram någon proposition efter så många år. Utredningen tillsattes 1983. Det uttalades då att det var bråttom, att den snart skulle komma med ett slutbetänkande. Det kom inte förrän 1987. Nu har det gått tre år sedan dess, och regeringen har inte kommit med något förslag, trots att utskottet gång på gång har uttalat att vi förväntar oss att få förslag om åtgärder mot läkemedelsmissbruk. Jag tycker att det är sorgligt att vänsterpartiet accepterar detta, att man inte skyndar på en så brådskande fråga med ett tillkännagivande till regeringen att vi tycker att någonting måste hända.
Herr talman! Trots allt blir det en viss vetenskaplig förstärkning, även om det nu finns majoritet för inrättande av ett socialvetenskapligt forskningsråd. Denna majoritet består av socialdemokraterna tillsammans med folkpartiet. Ingrid Ronne-Björkqvist vet att i ett läge då en organisation ännu inte är igångsatt kan man pröva frågorna på ett helt annat sätt utifrån den proposition som måste fram på detta samhällsviktiga område. Det är många som i dag, beroende på just samhällsvetenskapliga problemområden, drabbas av förnedrande läkemedelsberoende. Det händer ju inte så mycket under sommaren, om Ingrid Ronne-Björkqvist skulle få majoritet för sin reservation. Däremot skulle det kunna hända ganska mycket i höst, när det kommer en proposition och vi får se den verkliga strukturen och sammansättningen när det gäller det nya socialvetenskapliga forskningsrådet. Jag gör väl ingen felaktig tolkning om jag säger att Ingrid Ronne-Björkqvist väl också har stora förhoppningar om detta råds vetenskapliga kompetens, även om det nu skulle ha sett bättre ut med en annan organisation.
Herr talman! Det blev en förstärkning, men vi vet inte ett skvatt om hur den förstärkningen kommer att användas. Här skulle vi från riksdagens sida ha kunnat komma med en viljeyttring. Inte heller vet vi om det under hösten kommer någon proposition om läkemedelsanvändning. De båda partierna har tydligen olika uppfattning om hur angeläget det är att skynda på när det gäller de här frågorna.
Herr talman! Det handlar ju inte om hur angeläget eller hur snabbt man måste komma till skott i frågan, utan det rör sig om att se vilken kompetens som kommer att utformas i det socialvetenskapliga forskningsrådet och vilken organisationstillhörighet som skall komma i fråga. Om Ingrid Ronne Björkqvist inte vill inse detta kan det bero på två saker, antingen att hon har glömt hur forskningsvärlden fungerar när det gäller styroch manöverbarhet eller någonting annat som jag inte vill tala om i denna talarstol.

Herr talman! ”Vi är för många, nu måste vi bli fler för att kunna bli färre”, uttalade Riksförbundet mot astmaallergi på sin kongress i slutet av maj i år. Det är verkligen sant. Allt fler blir allergiska. Framför allt ökar antalet allergiska barn. I Malmö, som jag kommer ifrån, har andelen allergiska barn ökat med 30 90 under de senaste decennierna. Hur kan vi acceptera detta? Varför höjs inte ett ramaskri till förmån för våra allt sjukare barn? I stället för att malmöborna som en man går ut och sätter stopp för mer avgaser i vår region ställer Malmö upp med 1 milj.kr. ur sin skrala budget för att användas till propaganda för byggandet av en Öresundsbro med den koncentration av bilar och avgaser som detta innebär i vårt redan miljömässigt starkt belastade område. Malmö kommer att fungera som en avgasinsamlande tratt för hela västkustens biltrafik mot kontinenten. Miljöpartiet stöder som enda parti centermotionen §o35 av Gunhild Bolander i mp:s reservation 9 i betänkandet. Det gäller en förstärkning av allergiforskningen, som vi finner synnerligen angelägen. Allergiproblemen har alltid funnits med i miljöpartiets problemkatalog, och de har alltid hört till de problem som vi anser måste åtgärdas. Att ha allergi innebär att man reagerar med astma, näsoch ögonbesvär, nässelutslag eller eksem på kontakter som en ickeallergisk person inte alls får eller bara i ringare grad berörs av. Allergi är en samverkan mellan arv och miljö. Icke-allergiska föräldrar får allergiska barn till mindre än 10 96, medan barnen till allergiska föräldrar får allergi till 50-75 20. Det är framför allt slemhinnorna som utgör vår skyddsbarriär, och det är då inte bara slemhinnorna i munnen, näsan och svalget utan också i t.ex. tarmkanalen. Torr och dålig luft skadar och torkar ut våra slemhinnor, så att pollen, djurepitel, mögelsporer och mycket annat släpps igenom den skadade slemhinnan, och det resulterar i att allt fler utvecklar allergi. Våra barn som utsätts för passiv rökning är en del av detta problem, vår dåliga inneluft i alla våra sjuka hus är en annan. Som om detta inte vore nog har vi dessutom uteluften som är bemängd med bilavgaser och andra utsläpp. Med andra ord: dels behöver vi en bättre motståndskraft mot allergenerna, dels behöver vi minska angreppsfaktorerna. En genomgång av svenska arbetsplatser visar att barnstugorna har den sämsta ventilationen av alla, mätt per person. Och ändå är barn känsligare än vuxna och små barn mer utsatta än större. Hur kan vi acceptera detta? Vi andas in 10 000 liter luft per dygn. Då måste ju den vara av god kvalitet för att vi skall orka leva. Att ha ett astmaanfall är som att andas genom sugrör och samtidigt hålla för näsan. Ett lindrigt astmaanfall motsvarar andning genom tre sugrör. Ett svårt astmaanfall är som att få luft genom bara ett enda sugrör. Pröva någon gång för att förstå den panik som många råkar ut för vid ett astmaanfall. Dessutom kommer de flesta svåra astmaanfallen på nätterna. Att forska om allergi är livsviktigt och därför stöder jag denna motion, även om jag mycket väl vet att allergiutredningen snart skall behandlas i riksdagen. Men jag tycker att det inte nog kan påpekas att forskningsresurserna på allergiområdet bör få en kraftig förstärkning, så att sambanden mellan miljö och allergier kan utredas noga och förslag till åtgärder därefter antas av riksdagen. Angående reservation 8 vill jag framhålla att vi för samhällstrygghetens och folkhälsans skull måste satsa på en både tvärvetenskapligt och humanitärt helhetsinriktad forskning i vad gäller samhällets psykiska ohälsa. Samhällets stora psykiska ohälsa manifesterar sig i en ökning av alkoholoch drogmissbruket, ett allt råare våld både som underhållning och i verkligheten, ökad kriminalitet utan egentlig vård av de dömda, mobbning, intolerans, politisk likgiltighet och t.o.m. ökning av självmordsfrekvensen. Allt detta är knappast tecken på en allt större välfärd, snarare på en otrygghet i samhället. Ser man till de allt fler som slås ut på arbetsmarknaden och blir långtidssjukskrivna och förtidspensionerade, måste man förstå att den fysiska och psykiska ohälsan kräver stora tvärvetenskapliga forskningsprojekt med samhällsvetenskapare, medicinare, psykologer och andra beteendevetare i aktion. Därför tycker vi att det är viktigt med forskning om psykisk ohälsa. Angående reservation 14 vill jag säga att vi i vår forskningsmotion också har tagit upp handikappforskningen, dess målsättning och kravet att denna forskning måste hållas på minst samma nivå som tidigare. I många fall är det som är bra och anpassat för de handikappade också bra för barn och gamla, ja, egentligen för hela samhället. Detta gäller t.ex. bostadsinredningsdetaljer, trafikfordon och utbildningsutrustning. Ett exempel är texten i telefonkatalogen. Hur många har inte svårt att tyda den utan att det för den skull räknas som ett handikapp? Vi tar också upp vårt krav på en oberoende läkemedelsforskning. Vi önskar förslag från regeringen på hur en sådan forskning skall kunna verka oberoende av krav och/eller och stöd från läkemedelsindustrin. Vilka läkemedel kan vi tillverka i Sverige utan direkt krav på lönsamhet? Meningen med ett läkemedel är ju att man inte skall använda det om det inte är absolut nödvändigt, och att man skall frigöra sig från läkemedelsberoendet så snart som möjligt. Det är självklart att beroendeframkallande läkemedel skall undvikas om det är möjligt. Om ett i Sverige framställt läkemedel inte får användas i Sverige, skall det inte heller få säljas någon annanstans på jordklotet. Är det farligt för svenskar måste det vara precis lika farligt för andra människor. Vinsten från försäljningen får inte gå ut över människors tillfrisknande. Detta har vi tagit uppi reservation 20. Helt i linje med detta resonemang stöder vi reservation 7, som handlar om läkemedelsberoende. Svensk medverkan i HUGO-projektet är miljöpartiet inte redo att stödja. Vi anser inte att etiken kring detta projekt är till fullo utredd, vilket vi också har markerat i vår reservation 21. Just i dag hörde jag i radions nyhetsrapporter att man diskuterade om det skall vara tillåtet att i ett register över sexualförbrytare samla in vederbörandes så att säga genetiska ”fingeravtryck”. Då ansågs att politikerna måste ta ställning till om detta är etiskt tillåtet. Man efterlyste alltså politikernas ställningstagande i denna gentekniska fråga. Detta är just ett exempel på att politikerna inte har hunnit med tekniken. Forskarna står där med sin kunskap och ber politikerna om hjälp hur den etiskt sett skall kunna användas. Här kommer nu Ragnhild Pohankas åsikt om forskning om förståelse av kulturer, reservation 16. Den 23 maj i år beslutades här i riksdagen om åtgärder mot etnisk diskriminering. Från oppositionen förelåg yrkanden både om förbud mot rasistiska organisationer och förslag om olika utredningar mot etnisk diskriminering i arbetslivet, om kultur och svenskundervisning. Dessa förslag röstades ner av majoriteten. Men redan den 2 juni beslöts, enligt uppgift, om en ny utredning som skall undersöka om det inte ändå behövs en lag mot rasism eller förbud mot rasistiska organisationer. Även frågan om etnisk diskriminering i arbetslivet skall undersökas. Denna eller nästa vecka skall en utredare utses. Det verkar som om regeringen inte vill ha förbud mot rasistiska organisationer. I första hand skall förbudet riktas mot individernas beteende. Först i andra hand övervägs ett förbud mot själva organisationerna. Denna handfallenhet att ena veckan fatta beslut att förbud mot rasistiska organisationer och förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet inte behövs, utan att andra åtgärder kan sättas in, men att efter drygt en vecka tillsätta en ny utredning, det visar enbart handlingsförlamning. Under 1980-talet utreddes frågan flera gånger, men varken regering eller riksdag kommer till skott. Hur allvarlig och angelägen frågan är ser vi dagligen sorgliga exempel på. Detta är en av orsakerna till att miljöpartiet vill forska om förståelse av olika kulturer. Den forskningen skall syfta till att förebygga rasism, religiös fanatism och se hur man kan öka förståelse och samverkan mellan olika raser. Härmed yrkar jag bifall till reservationerna 7, 9, 16 och 20. I övrigt ställer sig miljöpartiet bakom övriga av mig undertecknade reservationer i detta betänkande.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 19 behandlas dels förslag som regeringen lagt fram i propositionen om forskning i avsnitt 14, dels mo tioner som rör forskningsfrågor inom utskottets beredningsområde samt vissa anslagsfrågor. Ett av de viktigaste förslagen för det sociala området inom forskningen är att ett socialvetenskapligt forskningsråd inrättas under socialdepartementet. Det skall i framtiden ersätta delegationen för social forskning och delegationen för invandrarforskningen. I en reservation från moderata samlingspartiet och vänsterpartiet har man yrkat avslag på förslaget om ett nytt socialvetenskapligt forskningsråd med den motivering vi fått här tidigare i dag, att de befintliga forskningsråden, speciellt då humanistisk-samhällsvetenskapliga och medicinska forskningsråden, kan stödja även den socialvetenskapliga forskningen. I andra hand har man yrkat att det nya rådet inordnas under utbildningsdepartementets ansvarsområde. I den reservationen är även centerpartiet med. Delegationen för social forskning är ett sektorsorgan, knutet till socialdepartementet. Delegationen har under de senaste åren utvecklat sitt arbetssätt så att det blivit alltmer likt forskningsrådens. Delegationen för social forskning kan utan större förändringar uppfylla de formella krav som bör ställas på ett grundforskningsråd. Att inordna delegationen för social forskning och delegationen för invandrarforskning under det humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet skulle ge detta ett mycket brett ansvarsområde. Inte ens en kraftig ökning av dess resurser skulle fullt ut tillgodose de behov av grundläggande forskning som finns inom det socialvetenskapliga området. Samtidigt ger man de sociala frågorna ett lyft inom forskningsområdet. Antalet motioner inom den sociala forskningen har kraftigt ökat under de senaste åren. Detta kan man se i dag i debatten och i de reservationer som finns här. Det handlar om barn, äldre, handikappade, invandrare, missbruk, allergier, amalgam och så vidare. Det är utan tvivel ett brett fält som är värt ett eget forskningsråd. Här har vi verkligen möjlighet att prioritera och lyfta fram de många problem som finns runt detta område. Man kan säga att det är ett nytänkande inom forskningen, inte sektorsforskning, utan ett nytt sätt att tänka och se samhället av i dag. Vilket departement som det föreslagna forskningsrådet bör sortera under ser utskottet närmast som en praktisk fråga. En fördel med knytningen till socialdepartementet är dock att forskningens behov på ett naturligt sätt kommer att beaktas i anslutning till prövningen av socialdepartementets övriga anslag, samt närheten till den sakkunskap som finns inom departementet. För några decennier sedan ifrågasatte olika debattörer socialpolitikens betydelse och ställning i det framtida svenska samhället. Andra frågor skulle ta över, hette det. De sociala frågorna, trygghetsfrågorna, skulle bli politiska andrahandsfrågor. Utvecklingen visade att dessa spåmän hade fel. Socialpolitiken har tillsammans med frågor om full sysselsättning och miljö kommit att dominera samhällsdebatten i Sverige under 1970 och 1980-talen. Det svenska samhället är i många avseenden ett gott samhälle. Trots detta finns det oroande tendenser. Ohälsa och sjukdomar ökar för vissa grupper. Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren. På arbetsplatserna finns det fortfarande många problem och orättvisor. Invandrarna har, delvis av ganska na turliga skäl, svårare än svenskarna att få en fast förankring på arbetsmarknaden och i samhället för övrigt. För att finna goda lösningar behövs integrerade kunskaper från olika livsområden och samhällssektorer samt en ökad kännedom om människors totala livssituation. Sådana kunskaper förutsätter samverkande insatser både av grundforskning, utvecklingsarbete och kontinuerligt informationsarbete. Regeringen föreslår därför särskilda insatser inom den sociala sektorn under kapitlet Forskning för ökad välfärd. Det handlar om folkhälsovetenskaplig forskning, om forskning om äldre och handikappade samt om invandrarforskning. I propositionen anförs att den icke-medicinska forskningen om hälsa och välfärd hittills varit blygsam. För att stärka forskningsområdet föreslår man att det nya socialforskningsrådet ges ansvar för en långsiktig satsning på området, samt att anslaget under en treårsperiod totalt tillförs 6 milj.kr. för en successiv utbyggnad av den folkhälsovetenskapliga forskningen. Med anledning av en centermotion om behovet av en ny levnadsnivåundersökning vill ett enigt utskott att regeringen skall ges till känna att en sådan undersökning är värdefull, speciellt för forskningen på det sociala området. Utskottet förutsätter att en ny levnadsnivåundersökning helt eller delvis kan finansieras av det nya forskningsrådet. Delegationen för invandrarforskning har sedan 1983 varit knuten till regeringskansliet och haft till uppgift att initiera, samordna, främja och informera om invandrarforskningen i Sverige. För att bygga upp en mer permanent organisation samt för att förstärka invandrarforskningen föreslår man i propositionen att delegationen för invandrarforskning även skall ingå i det föreslagna nya forskningsrådet. Jag är litet förvånad över Anita Stenbergs reservation på den här punkten. Den invandrarforskning som i dag förekommer i Sverige är mycket bred, och vi utgår från att den kunskap som finns i DEIFO följer med till det nya rådet. Utskottet vill understryka vikten av att invandrarforskningens tvärsektoriella roll bibehålls när vi flyttar över denna forskning till det nya socialvetenskapliga forskningsrådet. Rådet föreslås även få ett samordnande ansvar för forskningen om äldre samt ta över forskningsnämndens ansvar för handikappforskningen. Inom äldreomsorgen föreslås tre programområden ges särskild prioritet, nämligen forskning om omsorgen om äldre och omvårdnadsforskning, utvärderingsforskning samt de äldre och ekonomin. Samtidigt föreslår man inrättande av tre professurer i psykologi, sociologi och socialt arbete, samtliga med inriktning på äldreproblematiken. Handikappforskningen har tidigare kartlagts av bl.a. delegationen för social forskning och forskningsnämnden. Det har framkommit att det finns ett behov av ökad samhällsvetenskaplig forskning med inriktning på t.ex. de förhållanden i samhället som bidrar till att utveckla och bibehålla handikapp. Därför föreslås i propositionen att det skall inrättas två nya professurer, en i sociologi med inriktning mot handikapp och en i handikappforskning med beteendevetenskaplig inriktning. Det är viktigt att man inom det nya rådet behåller det stora kontaktnät som tidigare har byggts upp inom forskningsnämnden. Till sist, herr talman, vill jag framhålla att utskottet på eget initiativ, som har nämnts här tidigare, gör ett uttalande om det angelägna i ett svenskt deltagande i det internationella s.k. HUGO-projektet. Inom projektet bedrivs ett vetenskapligt arbete med målet att kartlägga den mänskliga arvsmassan. Det kan betraktas som grundforskning. I projektet ingår för närvarande fyra forskare från Sverige. Det pågår utvecklingsarbete vid olika institutioner i Sverige med anknytning till projektet, men formerna är oklara. Det finns ett klart behov av att tillskapa ett svenskt HUGO, och utskottet anser att det är viktigt att man inom befintliga ramar avsätter medel för att tillskapa detta. Det är angeläget att vi är med redan från början och påverkar inriktningen av forskningen, att vi får vara med och utvärdera de eventuella riskerna, men också dra nytta av den forskning som förekommer utanför vårt lands gränser. Det är bara ett enda parti som har ställt sig bakom detta utskottsinitiativ, nämligen miljöpartiet. Det är litet förvånande att man i en så viktig samhällsoch framtidsfråga ställer sig utanför, att man inte deltar och inte har möjlighet att från början vara med om att skapa förutsättningar för just denna forskning. Jag tänker inte närmare kommentera övriga reservationer, som alla tar upp mycket angelägna områden. Utskottet är i stora drag överens om riktlinjerna. Olika partier skiljer sig i fråga om tidpunkter och medel när det gäller missbruk, allergier, läkemedelsberoende, amalgam osv. Härmed, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 19 samt avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Sinikka Bohlin började med att konstatera att delegationen för social forskning är ett sektorsorgan. Det är riktigt, och därför är det också bra att detta organ på ett eller annat sätt försvinner, inte därför att frågorna skulle vara oväsentliga utan därför att de lämpligen kan placeras någon annanstans. Detta är någonting som vi moderater har krävt utomordentligt länge. Sinikka Bohlin säger också att man genom att införa det socialvetenskapliga forskningsrådet ger den sociala forskningen ett lyft. Då menar vi moderater att det är bättre att ge den detta lyft genom att placera dessa frågor där de rätteligen hör hemma, och där man förmodligen också kan göra de bästa insatserna. De här sociala frågorna har nära kontakt med det medicinska området, och därmed det medicinska forskningsrådet, och det humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. Då är det rimligtvis också där som dessa frågor skall behandlas. Sedan tycker Sinikka Bohlin att det är en praktisk fråga under vilket departement ett sådant här råd skall höra. Jag tror tvärtom att det är mycket viktigt att man inte ser praktiskt på en fråga av detta slag utan tar hänsyn till var kunnandet på det här området finns. Utbildningsoch forskningsfrågor hör till utbildningsdepartementet, och dit hör också de övriga forskningsråden. Det vore olyckligt om det socialvetenskapliga forskningsrådet skulle komma att placeras annorlunda. Det tycker jag vore ett mycket dåligt sätt att ge den sociala forskningen det lyft som Sinikka Bohlin här talar om att den borde kunna få.
Herr talman! Ja, Sinikka Bohlin, desto bättre om forskningen kring hur man skall förebygga rasism kan komma i gång och fungera, så att vi slipper den tråkiga situation som vi har i Sverige för närvarande. Det är alltså bra om Sinikka Bohlin kan se till att vi slipper den situationen. Beträffande HUGO-projektet är det ju inte så att vi inte har någon insyn i det europeiska HUGO-projektet. Vi har ju redan flera forskare med där. Vad vi skulle skänka pengar till var ju en plattform för ett svenskt HUGO projekt.

Herr talman! Jag vill gärna hålla med Sinikka Bohlin om att det är mycket som vi är eniga om när det gäller både proposition och betänkande. Sinikka Bohlin började med att säga att det är fråga om att prioritera och lyfta fram vissa åtgärder på det sociala området. Det är det som vi också gör i våra motioner och reservationer, och det gäller människor som tillhör grupper som ofta riskerar att glömmas bort. De är inte alltid särskilt högt prioriterade. Vi har i våra reservationer velat peka på vikten av att kraftfulla satsningar görs för barn i missbrukarhem, handikappade, äldre, dementa, aidssjuka, invandrare — för att ta några exempel.
Herr talman! Sinikka Bohlin nämner bara helt kort att det finns många reservationer som tar upp angelägna ämnen, bl.a. reservationen om läkemedelsberoende, som jag nyss hade ett replikskifte med v-representanten om. Jag skulle gärna vilja höra Sinikka Bohlins uppfattning om hur pass snabbt vi skulle kunna få ett förslag från regeringspartiet när det gäller dessa frågor. När kan man tänka sig att den här propositionen, som vi nu har väntat på några år, skall komma?
Herr talman! Per Stenmarck säger att sektorsforskningen och kunnandet skulle ligga på utbildningsdepartementet. Jag anser precis tvärtom, att det kunnande som vi behöver ha inom den sociala forskningen faktiskt finns hos socialdepartementet. Per Stenmarck säger också att mycket av den kunskap som rör social forskning finns hos flera olika råd — det medicinska, samhällsvetenskapliga och humanistiska. Vad som är viktigt i dag är att man samordnar den forskning som finns på den sociala sidan. Till Anita Stenberg vill jag säga att jag antagligen inte kan påverka så, att det inte kommer att finnas rasism i det här landet. Mycket av den invandrarforskning som vi har här i landet gäller just frågan om attityder i livet. Jag tror inte att någon av oss i denna kammare kan säga när man skall kunna påverka attityderna. Men jag är mycket glad om den här nya forskningen också kommer att påverka så, att den situation vi har i landet i dag blir bättre. Till Ulla Tillander vill jag säga beträffande prioritering, att det är vad vi alla gör — vi prioriterar. Vi prioriterar särskilt de mest utsatta grupperna i samhället. När man har läst socialstyrelsens rapport Att växa i välfärdsland, och när man ser de trender som finns i det här landet och som innebär att vi håller på att få vad som betecknas som ”tvåtredjedelssamhälle”, så är man verkligen rädd om framtiden. Vi får nog anledning att återkomma till de frågor som har behandlats i de olika reservationerna i det aktuella forskningsbetänkandet. Så några ord till Ingrid Ronne-Björkqvist. Jag kan inte ange en tidpunkt för när ett förslag från regeringen kan föreligga. Jag är medveten om att alla är angelägna om att få diskutera dessa saker ytterligare — speciellt efter besöket på S:t Görans sjukhus och efter det att vi kunnat studera de nya siffrorna. Någon tidpunkt för när ett förslag kan föreligga kan, som sagt, inte anges i dag.
Herr talman! Sinikka Bohlin säger att det gäller att samordna forskningen. Men om ytterligare ett råd — ett socialvetenskapligt råd — införs, finns det en risk att vi får en ytterligare splittring. Det är inte särskilt lätt att skilja ut den sociala forskningen från t.ex. den medicinska forskningen. Jag hänvisar till de tre exempel som jag nämnde i mitt huvudanförande här tidigare. Det gäller alltså de tre reservationer som vi och flera i andra partier har undertecknat. Det handlar då om alkoholen, om läkemedelsberoendet och om hela demensproblematiken. Förmodligen är vi helt överens om att det för framtiden behövs mycket forskning på dessa områden. Men var går gränsen egentligen här? Både ett socialvetenskapligt forskningsråd och ett medicinskt forskningsråd berörs ju här. Självfallet kan man säkert hitta någon modell för en uppdelning. Men frågan är om det innebär att frågorna behandlas på bästa sätt — dvs. om vi verkligen får det som behövs för att kunna uppnå ett positivt resultat. Jag tror inte det.

Herr talman! Jag noterar att Sinikka Bohlins svar understryker det som jag befarade, nämligen att det är synnerligen osäkert när en proposition kan komma. Vi får kanske vänta ytterligare några år på denna proposition. Inte heller lovar utskottets formulering särskilt mycket när det gäller satsningar för att komma till rätta med läkemedelsberoendet. Det står bara att man skall fortsätta med det program som DSF har påbörjat. Men vad vi är ute efter i vår reservation är inte enbart att man skall fortsätta med programmet, utan vi vill också att det därutöver satsas rejält på just detta område.

Herr talman! En fråga som jag skulle vilja att den låg Sinikka Bohlin varmt om hjärtat är frågan om situationen för de mycket utsatta barnen i missbru karhem. Jag påminner om detta, eftersom Sinikka Bohlin understryker att det är många angelägna frågor och reservationer som tas upp i detta betänkande. Vidare understryker jag att det här faktiskt är ett bortglömt problem i välfärdssamhället Sverige. Här döljer sig en verklighet som egentligen ingen kan vara opåverkad av när denna väl blir känd. Det borde vara hög tid att göra en ordentlig satsning för att komma till rätta med detta problem. Missbruket av alkohol och detta med att växa upp i ett missbrukarhem är nog de faktorer som mest av alla bidrar till ojämlikheten i vårt samhälle. Det gäller inte minst barnen, och då särskilt barn som går i skolan. Den levnadsnivåundersökning som skall göras och som vi, som framgår av betänkandet, glädjande nog nu är eniga om kommer säkert också att visa på detta.
Herr talman! Jag tror att Per Stenmarck och jag står ganska långt från varandra i den här diskussionen. Därför är det kanske inte värt att ödsla bort mer av kammarens tid. Jag tror alltså inte att vi kan komma varandra när «mare i den här frågan. Till Ingrid Ronne-Björkqvist skulle jag vilja säga följande beträffande läkemedelsberoendet. Jag håller med om att läkemedelsutredningens förslag från 1983 så att säga har legat väldigt länge. Men ibland är det bra att det blir så. När frågan återigen blir aktuell har vi ju nya kunskaper på området. Vi vet hur omfattande missbruket är, speciellt med tanke på lågdosberoendet. Till hösten kommer vi ju att behandla en del av de här frågorna i ett betähkande och till dess hinner vi kanske ytterligare fördjupa våra kunskaper på området. På det sättet går det kanske fortare att komma framåt i arbetet med att komma till rätta med läkemedelsberoendet och missbruket. Så några ord till Ulla Tillander beträffande barn som lever bland missbrukare. Utskottet har flera gånger uttalat hur viktigt det är att uppmärksamma barn i missbrukarfamiljer. Det gäller kvinnornas missbruk och den sociala misär som barn i missbrukarfamiljer lever i. Riksdagen har gjort ett tillkännandegivande till regeringen. Jag vet att delegationen för social forskning har utarbetat ett program för det här ändamålet. Jag utgår från att det nya socialvetenskapliga forskningsrådet fortsätter arbetet med att fullfölja det program som har utarbetats och som vi i utskottet har tagit initiativ till.

Herr talman! Snart är jag f.d. ordförande i delegationen för invandrarforskning, DEIFO. I denna min egenskap vill jag påstå att delegationen är död. Men länge leve invandrarforskningen! Detta kan man säga i och med att resurserna till invandrarforskningen genom det aktuella förslaget faktiskt blir större. Catarina Rönnung och jag säger i vår motion att det, i och med att invandrarforskningen, dvs. DEIFOS uppgifter, överförs till ett speciellt socialvetenskapligt forskningsråd, finns en risk att invandrarforskningen kommer att betraktas endast som social forskning. Men invandrarforskningen är sektorsövergripande, och bör så förbli. Utskottet har på ett föredömligt sätt behandlat frågan. Vår motion avstyrks. Men ändå anser jag att skrivningen är bra och tydlig. Enligt vår uppfattning ger det här utskottsbetänkandet resultat i praktiken. Jag tänker då på utskottets skrivning avseende resurserna till det nya forskningsrådet.

Herr talman! De reservationer vi moderater har fogat till jordbruksutskottets betänkande nr 17 angående forskning berör nästan uteslutande organisation och administration för att göra forskningen effektivare och rationellare. Vi menar att det även ligger stora besparingar i att forskare kan dra nytta av varandras erfarenheter och därmed undgå dubbelarbete. Ett exempel på splittrad forskning är havsforskningen. Den grundläggande forskningen och även miljöövervakningen bedrivs av marina centra, knutna till universiteten. Därutöver bedrivs forskning vid havsfiskelaboratoriet i Lysekil, som har fiskeristyrelsen som huvudman och som dessutom driver sötvattenslaboratorieoch laxforskningsinstitutet. Ett exempel på uppsplittring finns på västkusten, där havsfiskelaboratoriet finns i Lysekil. Tvärs över fjorden ligger en forskningsstation i Fiskebäckskil, och därutöver finns en forskningsstation på Tjärnö i norra Bohuslän. Samtliga tre har var sin huvudman och konkurrerar snarare än att samarbeta. Vi har därför begärt en utredning om en gemensam huvudman för den forskning som bedrivs om processer i det öppna havet, miljöförändringar, fiskbestånd och djurliv. Vi anser dessutom att ett statligt verk inte skall vara huvudman för forskning, där enskilda forskare kan uttala sig för eller åtminstone uppfattas som talesmän för huvudmannen. Vi befarar att ett statligt verk som har ett visst ansvar för en näring lätt kan missbruka sin ställning och rikta forskningen utan att iaktta den objektivitet som krävs för att forskningsresultaten skall bli trovärdiga och användbara utanför verkets egna intressen. Vi har samma uppfattning när det gäller naturvårdsverkets forskningsnämnd. Vi tar också i en reservation upp Sveriges lantbruksnuniversitets organisation i framtiden och anser att en organisatorisk princip bör eftersträvas som ger SLU och andra universitet möjlighet att bestämma mer själva och utveckla sin verksamhet. I en reservation i utbildningsutskottet har föreslagits att omvandlingen av utbildningsbidragen till doktorandtjänster skall avslutas under den närmaste treårsperioden. Vi moderater i jordbruksutskottet anser i vår reservation att detta även skall gälla utbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet. När det gäller reservation 17 föreslår vi moderater en förändring av finansieringen vid Skogsoch lantbruksakademien. Av akademiens fem forskartjänster finansieras två av statsmedel och tre av fonderna. Vi anser att samtliga tjänster skall finansieras över statsbudgeten. Vi är därför beredda att anvisa 1,1 milj.kr. för att täcka kostnaderna härför. Slutligen är vi beredda att tillsammans med de två andra borgerliga partierna satsa på den forskning kring miljön som bedrivs av INSTRA. Denna verksamhet, som vi reservanter bedömer som opartisk och obunden och som har en helhetssyn som även inkluderar etik och internationella kontakter, utgör ett bra underlag för beslutsfattande. Vi är därför beredda att, som en grundplåt till den fond som krävs på 100 milj.kr., satsa 20 milj.kr. så att verksamheten kan starta. Efter att detta är sagt, herr talman, yrkar jag bifall endast till reservation nr 23, som gäller gemensam huvudman för havsforskning.

Herr talman! Jag vill kort kommentera några förslag i folkpartiets kommittémotion om miljöforskning. Det gäller särskilt frågeställningar där jordbruksutskottet avvisar våra förslag, i stort sett utan kommentarer. Vi anser att regeringens förslag i huvudsak är inriktade på problem som kan hänföras till utsläpp av föroreningar och gifter. Det är naturligtvis angeläget att de problemen angrips — det har vi ingen erinran mot — och när vi tar upp dessa frågor gör vi det utan att på något sätt förringa betydelsen av forskning om förorenande utsläpp. Vi vill också hävda att ett av de allra mest akuta hoten i dag är det allt snabbare utdöendet av växtoch djurarter. De här förändringarna är ofta en konsekvens av människans markanvändning. En omfattande förstöring av naturen pågår i tropikerna, i regnskogarna, men det är värt att inte glömma att exempel finns också i Sverige. Mot bakgrund av att bedömningar gör gäl lande att mellan en fjärdedel och hälften av jordens växtoch djurarter kan ha utrotats inom 50 år, är det anmärkningsvärt att regeringen inte har berört den frågan. Lika anmärkningsvärt är det att utskottet inte funnit det värt att kommentera våra synpunkter på annat sätt än att hänvisa till att utskottet delar regeringens bedömning. Eftersom det för folkpartiet är angeläget att så långt som möjligt ha en heltäckande syn på miljöforskningen yrkar jag bifall till reservation 20. Lika kortfattat avfärdar utskottet vårt yrkande om forskning om bullerproblematiken. Utan att förorsaka alltför mycket buller i kammaren, herr talman, vill jag i kammarens protokoll infoga att buller är ett försummat miljöproblem, som påverkar många människors hälsa och välbefinnande. Folkpartiet har i en kommittémotion som inte behandlas i detta betänkande föreslagit att ett handlingsprogram mot buller skall utarbetas. I det sammanhanget behövs utökade utbildningsoch forskningsinsatser på området. Det är viktigt att många aktörer är verksamma inom miljöforskningen. I det sammanhanget beklagar jag att utskottet inte är berett att medverka till att miljöinstitutet INSTRA får stöd. I vårt budgetalternativ har vi prioriterat ett grundbidrag till institutionen. Även fristående institut kan göra värdefulla insatser. Vi har också prioriterat forskningen kring vattendragen. Många av problemen i havet uppstår vid avrinning från mark i vattendragen. Vattendragen är dessutom en viktig biotop för vattenlevande organismer, och strandzonerna har stor betydelse för landfaunan. Vi anser att en forskningsstation med anknytning till Umeå universitet bör inrättas, förslagsvis vid Laisälven. Eftersom lantbruksuniversitetets budget är inbakad i forskningspropositionen vill jag understryka hur angeläget det är att utbildningen inom universitetet breddas, för att möjliggöra att personer som får sin utbildning vid universitetet kan få den kompetens som erfordras för att söka lediga befattningar inom miljösektorn.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

Herr talman! Forskningen är oerhört viktig för vår framtid. Hur forskningen inriktas, på vilket sätt de som sköter forskningen behandlas och vilka prioriteringar som över huvud taget görs med pengar som skall satsas på forskningen har avgörande betydelse för hur vår framtid kommer att se ut. Från centerpartiets sida tycker vi därför att det är viktigt att det satsas mycket på nya områden, och ett sådant nytt område är biotekniken. Vi har i vår motion i anslutning till propositionen lagt stor tyngd vid den forskningen. Bioteknik är någonting som, rätt hanterad, kan ge stora fördelar, men den rymmer samtidigt stora risker, om det hela går snett. Därför är det viktigt att man, innan man över huvud taget tar denna teknik i sin tjänst, har klart för sig hur det fungerar ute i naturen och där tekniken skall användas. Det är inte så att det inte forskas på detta område — det gör det visst. Men en mycket stor del av den forskningen sker på kommersiell grund, och det finns olika nischer som kan ge kommersiella fördelar. Det är säkert en viktig forskning som bedrivs, men den kunskap man där får blir begränsad. Centerpartiet anser därför att samhället, staten, och de forskningsinstitutioner som får sina anslag från riksdagen bör få ett ökat anslag och ett ökat stöd. De bör framför allt arbeta fram ett forskningsprogram för biotekniken så att alla de områden som vi behöver veta mer om kan inordnas. Centerpartiet har i andra sammanhang krävt att det skall finnas regler för hur genteknik eller bioteknik skall utnyttjas i praktiken. Detta tar vi inte upp nu, men det har behandlats i ett tidigare sammanhang. Däremot kräver vi att när man ger anslag och klartecken för ett forskningsprojekt skall man också utvärdera vilka risker det finns med projektet. Det görs inte i dag. Det fick vi klart besked om när vi i utskottet genomförde en utfrågning inför den tidigare behandlingen av detta område i jordbruksutskottet. Det är oerhört väsentligt att en sådan riskutvärdering sker. Centerpartiet kräver också att forskningen skall fördjupas när det gäller bioteknikens miljöpåverkan. Det är en sak att veta att vi kan förändra en växt eller funktionen hos ett djur, och kanske framför allt hos växterna, och få fram vissa resultat. Men vi borde få klart för oss vad det blir för konsekvenser när man placerar ut sådant i naturen innan vi över huvud taget får använda den här tekniken. Det är därför oerhört viktigt och nödvändigt att det sker en ökad satsning på den här typen av forskning. Vi i centerpartiet anser också att det måste satsas mer på en etisk bedömning, och att man för en etisk diskussion och i forskningen försöker klarlägga de etiska bekymmer som kan uppstå i olika sammanhang. Vi har i en motion föreslagit att 3 76 av de medel som vi satsar på bioteknikforskning skulle avsättas för just etisk forskning och etisk utvärdering. Jag tror att det är mycket viktigt att detta sker. Det behövs en ganska omfattande diskussion om detta. Människor behöver informeras och kunskapen måste byggas upp. Detta är frågor som är litet svåra att hantera, efter som vi kan alltför litet. Vi måste lära oss vad som sker, och vad detta har för betydelse för oss i framtiden. Det krävs att de instanser som kan detta område vidarebefordrar sina kunskaper på ett sådant sätt att vi kan ta del av det. Jag tycker att det sätt på vilket utskottsmajoriteten har behandlat frågan i detta betänkande är ganska upprörande. Utskottsmajoriteten säger att eftersom biotekniken har behandlats i ett tidigare betänkande, kan vi lämna den frågan åt sidan den här gången. I princip skulle vi kunna säga det om alla frågor som tas upp i betänkandet. Vi har diskuterat alla frågor flera gånger, och de har behandlats i betänkanden. Vi har behandlat biotekniken i mycket mindre omfattning än många andra frågor. Jag tycker därför att det är litet inkonsekvent att använda den tidigare behandlingen som argument för att avstyrka våra motioner och krav. Har utskottet inte sakliga motiv för att avstyrka motionerna, borde man ha kunnat diskutera och komma fram till resultat. Det skulle vara intressant att veta varför utskottsmajoriteten har behand lat just biotekniken på detta sätt. Är man rädd för att gå in i en diskussion? Vågar man inte ta ställning, eller vad beror det på? Centerpartiet har också avgivit en hel del andra reservationer i detta sammanhang, och bl.a. behandlas lantbruksuniversitetet. Lantbruksuniversitetet har och kommer att få en mycket viktig roll i det omställningsarbete inom jordbrukspolitiken som vi skall besluta om här i kammaren i morgon. Centern har därför föreslagit förstärkningar på en rad punkter när det gäller lantbruksuniversitetet. Vi har föreslagit förstärkningar för agronom-hortonomutbildningen och för veterinärutbildningen, som också behöver förstärkas. Vi har vidare föreslagit att en professur skall inrättas för sambandet mellan miljö och ekonomi. Vi måste klarlägga sambanden mellan miljön och ekonomin. Det finns ett absolut samband mellan en god miljö och en god ekonomi, och det borde vi lära oss mer om. Vi i centerpartiet fick förra året igenom den professur i alternativ odling som vi krävt ganska länge. Vi anser att man nu bör satsa mer pengar på just den utbildningen vid lantbruksuniversitetet. Vi föreslår därför att anslaget ökas med 30 milj.kr. Centerpartiet föreslår att mer pengar skall ges till jordbruksforskningen över huvud taget. Sedan till frågan om omvandlingen av utbildningsbidragen till doktorandtjänster. Om detta skall kunna ske på ett sätt som gör att man inte tappar människor, kapacitet och resurser, måste det till mer pengar. Vi föreslår i reservation 3 att 5,2 milj.kr. utöver regeringens förslag bör anslås till lantbruksuniversitetet för detta ändamål. Det är viktigt att man får de medlen. Vi i centerpartiet har också avgivit en reservation om forskning om landsbygdsutveckling. Landsbygden är viktig och har speciella problem. Vi behöver ha en forskning som är inriktad på hur landsbygden skall kunna utvecklas för att hela Sverige skall kunna leva. Detta är en viktig slogan, men det är också viktigt att förverkliga den. Ett av de områden som vi måste satsa mer på är forskning om landsbygden. Centerpartiet vill också ha mer miljöforskning och havsmiljöforskning. Det satsades på havsmiljön för några år sedan, men det var en engångssatsning. Här behövs mer. Det finns stora problem med våra kustvåtten som vi behöver veta mer om, så att vi kan vidta åtgärder innan det är för sent. Samma sak gäller klimatforskningen. Det förs i dag en ganska omfattande diskussion om koldioxidhalterna och på vilket sätt vi skall hantera detta problem. Det finns även andra utsläpp, bl.a. ozon, och det finns problem med det marknära ozonet. Det finns även många andra ämnen i vår luft som orsakar problem och som påverkar klimatet. Vi måste veta mer om detta och om hur vi skall hantera det. Därför behövs det mer pengar. Andra talare har här tidigare talat om INSTRA. Utskottets motiv till att avstyrka en satsning på INSTRA är att den här typen av kunskapsinsamlande redan sker. De är i och för sig sant. Men vi skall inte tro att vi genom att ha några personer som arbetar med detta skall kunna finna sanningarna. De är inte så lätta att hitta. Det måste finnas alternativa möjligheter att arbeta för att komma fram till det som är bäst. Man kan inte bara inrätta en institution och sedan tro att man där alltid skall finna de rätta vägarna. Det fungerar inte så. Detta är mer komplicerat, och därför behövs det alternativa möjligheter. INSTRA är en sådan möjlighet, och man borde ha givit den ett stöd. Vi i centerpartiet har också avgivit en reservation om att man måste satsa mer för att ta fram alternativa metoder när det gäller djurförsök. Vi är egentligen alla överens om att man skall försöka begränsa djurförsöken så mycket som möjligt. Jag tror att detta är ett allmänt omfattat krav. Men skall detta bli möjligt att genomföra måste vi också ta fram alternativ. Vi måste kunna testa olika saker, och det går att göra med alternativa metoder. Men då måste forskningen på området ökas. Herr talman! Detta var något om de reservationer som centerpartiet har avgivit till betänkandet om forskningen på jordbrukets område. Jag vill med anledning av detta yrka bifall till reservationerna 3, 8 och 13. Därutöver har vi nio reservationer som tar upp de andra saker som jag har talat om. Men jag yrkar inte här bifall till dessa. Den uppfattning som centerpartiet har gäller ändå, och vi kommer även framgent att slåss för dessa frågor.